Herr talman! Jag reagerade på vad Mona Saint Cyr sade i sin inledning om överbud från oppositionen. I den tidigare debatt i dag som Mona Saint Cyr hänvisade till sade företrädare för Moderata samlingspartiet att man med det beslut som nu ligger bakom oss skulle försämra budgetunderskottet med ca 20 miljoner kronor. I morse var det alltså okej att lägga ut ca 20 miljoner kronor mer än vad regeringen anser sig ha pengar till när det gäller jordbruket, men i kväll är det överbud och förkastligt att lägga ut 25 miljoner kronor på att ge 200 människor arbete.
Herr talman! Det var precis vad jag själv hade tänkt att säga. Jag blev förekommen i det avseendet. De eventuella 20 miljoner kronorna har ni lagt in här. Vi föreslår dock 5 miljoner kronor mindre än i ni föreslår. Alltså har ni fortfarande ett överbud på 5 miljoner kronor -- eller hur? I mitt anförande ville jag peka på att vi måhända har samma mål, vilket Lennart Daléus framhöll tidigare. Men vi använder olika medel för att nå dessa mål. I er reservation pekar ni på sysselsättningsbehovet och effekten, men ni tänker inte på den sysselsättning som faller bort, om man slår ut svenskt jordbruk.
Herr talman! Jag tror inte att svenskt jordbruk står och faller med de 20 miljoner kronorna. Vi vet dessutom inte om det blir 20 miljoner kronor. Jag kan dessutom påminna om att den borgerliga majoriteten i denna kammare i ett annat ärende mellan jordbruksdebatten och denna debatt röstade ner en finansiering, som i alla fall skulle ha givit 4 miljarder kronor i budgetförstärkning för 1994. Det handlade därutöver om ca 500 miljoner kronor vid beräkning av grundavdrag och brytpunker på skatteskalan. Vi ser olika på detta, Mona Saint Cyr. Men i detta perspektiv kan jag inte tycka att 25 miljoner kronor till arbetstillfällen är något överbud.
Herr talman! Vi kan naturligtvis dra in hela statsbudgeten här och börja diskutera helt andra frågor än dem som berör jordbruk och miljö. Jag trodde att vi nu diskuterade miljö och natur. Det kan vara intressant att veta att Socialdemokraterna under sin regeringstid aldrig kunde finna några alternativa utvägar när det gällde att ta till vara naturvärdena och landskapets fördelar. Det har hela tiden varit en centraliserad naturvård. Det är mera intressant att diskutera detta än hela svenska statsbudgeten på en gång.
Herr talman! Begreppet överbud har naturligtvis olika aspekter. I det politiska språkbruket är överbud definitionsmässigt sådant som överskrider det jag själv tycker. Då måste man se detta i relation till någonting. Självklart är Vänsterpartiets bud ett överbud i förhållande till den moderata budgeten eller till -- som Mona Saint Cyr så dråpligt uttryckte det -- regeringens välbalanserade förslag. Men i förhållande till Vänsterpartiets budget är det inget överbud. Där går det i hop. Det är just skillnaden. Politikens uppgift är att hantera olika delområden i politiken. I dag diskuterar vi det som tas upp i detta betänkande, men naturligtvis ingår detta i det stora sammanhanget. Min definition av överbud kan vara densamma som Mona Saint Cyrs. Jag anser att den moderata budgeten vad gäller det militära försvaret är ett överbud utifrån mitt perspektiv.
Herr talman! Jan Jennehag talar om vad man tycker. Självklart måste man göra avvägningar i olika sammanhang. Men någon sådan avvägning har jag inte funnit att Vänsterpartiet har gjort i denna fråga. Det går inte ens att jämföra med de 25 miljoner kronor som Socialdemokraterna har tagit upp i sin reservation. Det går inte att tala om de pengarna på samma dag. Har man så stor socialiseringsiver som Vänsterpartiet har, måste man givetvis ha mycket pengar, och då tar man dem där de finns.
Herr talman! Det är politikens uppgift, Mona Saint Cyr, att ta där det finns och lägga där det fattas. Det är precis så vi gör genom detta förslag.
Herr talman! Ny demokrati har inga allvarliga invändningar mot den medelsanvisning som anges i betänkandet. Vi instämmer i de övergripande målen. I de fall som vi har åsikter om medlen, kommer vi att återkomma vid behandlingen av de kommande propositionerna. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet.

Herr talman! Låt mig börja med att säga att när det gäller anslaget i budgetpropositionen, avdelningen sjöfart, delar vi regeringens och utskottsmajoritetens uppfattning och står bakom förslaget. Men i övrigt måste jag säga att regeringens sjöfartspolitik alltsedan denna regering tillträdde präglats av kortsiktighet. Man har inte haft förmågan att ge sjöfartspolitiken en mera långsiktig och framåtsyftande inriktning. Vi minns hur det var under förra året då regeringen återkom till riksdagen vid tre tillfällen med förslag om riktlinjer för den framtida sjöfartspolitiken. Sjöfartsnäringen är mycket kapitalkrävande, kanske den mest kapitalkrävande näring som vi har, om vi räknar investeringsinsatser på antalet anställda. Också beställningar av fartyg tar mycket lång tid. Från tecknat beställningskontrakt till leverans tar det ofta flera år. Med detta som bakgrund går det inte att föra en sådan sjöfartspolitik som regeringen nu gör, att komma till riksdagen var sjätte månad med förslag om riktlinjer för sjöfarten. Det ger inte näringen någon framtidstro. Det var ju t.o.m. på det sättet att man under vissa månader förra året inte hade någon sjöfartspolitik alls. Då kom man till riksdagen med förslag som skulle gälla retroaktivt, dvs. en tid tillbaka. Ingen inom sjöfartsnäringen visste vilka regler som gällde för dagen. Det gällde bl.a. det s.k. rederistödet, återbetalningen till redarna av sjömansskatten och vissa delar av de ombordanställdas sociala kostnader.

Om man på denna korta tid inte skulle lyckas skapa förutsättningar för framtiden, vad gör regeringen då? Kommer regeringen då inte att lägga fram någon proposition? Tänker regeringen inte alls bry sig om sjöfartsnäringen? Sverige är ju praktiskt taget en ö sett från transportsynpunkt. Om malmtransporterna inräknas, sker 96 % av all utrikeshandel med fartyg eller färjor. Om färjetrafiken räknas in angörs Då är svensk sjöfartsnäring inte enbart en angelägenhet för redare och ombordanställda. Den är en angelägenhet för oss alla, inte minst för regeringen. Det är nämligen på regeringen det beror om vi skall kunna utveckla en svensk sjöfartsnäring för framtiden. Eller avser regeringen att komma igen angående inrättande av ett internationellt fartygsregister? Jag vill redan nu säga till regeringen och riksdagsmajoriteten -- vi har från socialdemokratisk sida sagt det tidigare -- att vi med all kraft kommer att arbeta emot ett internationellt fartygsregister. Ett sådant register innebär ju att man lagstiftar bort rätten för de sjöfackliga organisationerna att förhandla om löner och arbetsvillkor för utländska ombordanställda. Sådana förhållanden är inte värdiga en svensk arbetsmarknad. Vi menar att regeringen, utan att avvakta samarbetsavtalet mellan redare och anställda, borde ha förelagt riksdagen ett förslag om sjöfartsnäringens framtida inriktning mot bakgrund av den diskussion som för närvarande förs inom EG-området. Det kanske visar sig att den svenska modell som vi för närvarande har, med återbetalning av avgifter till redarna, kanske är den enklaste och den mest tillförlitliga. Herr talman! Vi socialdemokrater ställer oss också bakom de motioner där det föreslås att vi skall återinföra fritidsbåtsregistret. Visserligen har det uttalats att denna regering skulle vara den mest kompetenta regering som Sverige någonsin har haft och därmed är sig själv nog. Men hade man lyssnat på åtminstone några av dem som handlägger frågor om sjösäkerhet, laglydnad, brott och försäkringsfrågor, hade vi haft fritidsbåtsregistret kvar. Praktiskt taget alla -- Riksrevisionsverket, flera länsstyrelser och försäkringsbolagen -- förordade ett bibehållande av båtregistret, därför att det underlättade deras arbete. Men regeringen föreslog och riksdagsmajoriteten beslutade att registret skulle avskaffas. Nu blir det svårare att återfinna stulna båtar, där också allmänheten hade kunnat vara till större hjälp om registret hade varit kvar. Nu blir det svårare att fälla den som bryter mot lagbestämmelserna som gäller sjösäkerheten. Nu blir det också svårare att återfinna båtar som slitits från sina förtöjningar. Är det så det skall vara om man kräver laglydnad och ökad straffpåföljd? Det har sagts att man skulle kunna införa någon sorts frivilligt register. Hur skall allmänheten t.ex. kunna vara behjälplig med att återfinna båtar på drift när man vet att alla båtar inte behöver vara registrerade? Man vet inte om skylten plockats bort eller om båten aldrig har varit registrerad. I den socialdemokratiska reservationen föreslår vi att fritidsbåtsregistret skall återinföras. Herr talman! Det tredje området som jag vill ta upp gäller Gotlandssjöfarten. Ett enigt utskott går de motionärer till mötes som föreslår att en parlamentarisk utredning skall tillsättas för att se över färjetrafikens omfattning, fraktkostnader och biljettpriser. Visserligen har Gotlandstrafikens omfattning, koncessioner, priser och kostnadsjämförelser med fastlandsfärder utretts ett flertal gånger. Men färjetrafiken har med tanke på de omfattande satsningar på infrastrukturen som riksdagen senare i vår kommer att ta ställning till kommit i ett annat läge. Även med tanke på den öppning mot Baltikum som nu inletts, kan hela Östersjötrafiken komma i ett annat läge. Det finns därför, som vi ser det, för närvarande starka skäl som talar för en parlamentarisk översyn där Gotlandstrafiken kan sättas in i ett vidare sammanhang än vad som hittills har varit fallet. Herr talman! Avslutningsvis vill jag yrka bifall till de båda socialdemokratiska reservationerna som har fogats till betänkandet.

Herr talman! Till Håkan Strömberg vill jag beträffande det internationella fartygsregistret säga att jag håller med honom om att sex månader är en alldeles för kort tid för att undersöka om man kan sänka kostnaderna. Mitt förslag enligt vår motion var att man skulle införa detta register, och man skulle ha 30 % svensk bemanning ombord. Nu läser jag däremot till min glädje i tidningarna att det har slutits ett avtal mellan redare och fackföreningar rörande kostnadssänkande åtgärder. I detta skede och med den lilla motion som jag har väckt, kan jag bara önska parterna lycka till. Jag hoppas verkligen att de lyckas i sitt arbete. Om de inte skulle lyckas, föreslår jag alltså att vi lutar oss tillbaka på Ny demokratis motion, där vi trots allt inte går lika hökaktigt fram som Moderaterna gör. Men vi går en medelväg som jag tror att många blir nöjda med. Bland annat har befälsföreningarna förordat den lösning som vi har presenterat. Herr talman! En parlamentarisk grupp skall tillsättas för att försöka reda ut Gotlandsproblematiken. Äntligen har alla berörda parter förstått att det finns fler ingredienser i denna transportproblematik än bara transporterna som sådana. Transporterna till och från Gotland utnyttjas i en symbios mellan folk och näringsliv. Det gläder oss nydemokrater mycket att en parlamentarisk utredning skall tillsättas. Jag tror att därigenom bl.a. tax-free-planer, fria handelszoner och de dynamiska effekter som tidigare ingen har trott på men som man nu börjar tro på kommer att genomlysas på ett bättre sätt än i den vanliga motionsformen, som vi tillämpar här i kammaren. Jag tror faktiskt att det är så. Herr talman! Riksdagen har tidigare avslagit många förslag om högre krav på säkerhet i transporter av miljöfarligt gods till sjöss. Avslagen har motiverats med att sjöfarten är internationell och med att Sverige inte ensidigt kan införa strängare regler. Utskottet förutsätter att man från svensk sida fortsatt med kraft skall driva säkerhetskraven på det internationella planet. Vi nydemokrater instämmer i att sjöfarten är mycket internationell och att inte varje land vart för sig kan instifta sina egna lagar och regler. Vi kan emellertid konstatera att Sveriges riksdag alltför lätt frånhänder sig det ansvar för miljösäkerhet till sjöss som trots sjöfartens internationella prägel ändå ligger på den lagstiftande församlingen här i Sverige, speciellt när det gäller svenska farvatten. Tyvärr kan man konstatera att internationellt arbete med att få säkrare transporter av olja till sjöss inte är tillräckligt. Vi finner det mycket märkligt att fartyg, t.ex. oljetankrar, ännu inte har sådana säkerhetssystem för sitt framdrivningsmaskineri att huvudmaskinen kan drivas när hjälpmaskinerna upphör att fungera. Braer-olyckan vid Shetlandsöarna hade denna bakgrund. Flygplan har faktiskt tredubbla säkerhetssystem för sitt framdrivningsmaskineri. Att jämföra ett flygplan och en supertanker är kanske litet häftigt, men jag vill bara påpeka att det faktiskt finns möjlighet att bygga in system som skyddar mot det som hände Braer utanför Shetlandsöarna. Jag tycker att man skall överväga om ett fartyg med farlig last, t.ex. olja, i en framtid borde ha två huvudmaskiner, två helt skilda försörjnings och bränslesystem till huvudmotorerna samt två rodersystem. När jag gick till sjöss 1966 seglade jag på Bali, och fartyget hade två huvudmaskiner, massor med hjälpkärl, två propellrar och två roder. Det finns alltså gammal erfarenhet att ta till sig. Man kan dessutom undra om inte tankrar med farlig last, t.ex. olja, skall ha speciella rutter att segla i. Det kan knappast vara ett marknadshinder om samtliga tankrar eller fartyg med farlig last får gå på samma linjer. Då är det samma distanser och förbrukning av bunkerolja som gäller. De ekonomiska styrmedel som vissa hamnar i Sverige redan genomfört för att på sikt anlöpas bara av säkrare dubbelbottnade fartyg tycker vi nydemokrater är bra. Om inte samtliga hamnar i Sverige frivilligt inför ekonomiska incitament som premierar handelsfartyg, finns det -- tyvärr, kan jag säga -- anledning för denna kammare att lagstifta i denna fråga. Jag hoppas nu, eftersom mitt parti gärna vill ha ekonomiska incitament för det mesta, att marknadens parter på något sätt kan komma överens om detta. Den viktigaste faktorn är emellertid, herr talman, att Sverige höjer sin ambitionsnivå bl.a. i sina förhandlingar inom ramen för IMO, en organisation som förhandlar om miljö och säkerhet till sjöss på det internationella planet. Internationella organ som bildats för att skapa gemensamma internationella regler måste visa upp bättre resultat. Jag tror faktiskt att våra väljare kommer att kräva detta av oss. Skulle det nu hända någonting utanför den svenska kusten, vill jag påstå att vi ligger illa till, åtminstone om vi inte i denna kammare påpekat att vi försöker göra någonting. Jag vill vid detta tillfälle tillägga att Folkpartiet liberalerna och vi ligger mycket nära varandra i dessa frågor. Det finns frågor där nydemokrater och folkpartister har ett symbiotiskt förhållande, och det gläder mig. Herr talman! Socialdemokraterna vill återinföra båtregistret, något som jag med kraft vill motverka. Jag har i utskottet vid ett tillfälle sagt att vad som nu händer är att försäkringsbolagen tar över registret. Naturligtvis sade de nej från början, för de vill inte ha det extra jobb som vi skattebetalare skulle klara för försäkringsbolagen. Jag kan inte förstå hur ett försäkringsbolag kan försäkra båtar för upp till 200 000--300 000 kr utan att begära att dessa på något sätt skall vara registrerade och märkta. På handelsfartyg ställs kravet att de skall vara märkta i stäv och akter. Herr talman! Sten Andersson i Malmö har i motion Flintrännans betydelse för sjöfarten, speciellt när Öresundsbron blir klar -- vilket jag hoppas skall ske, även om det just nu dyker upp en del orostecken. Jag kommer förmodligen att tillstyrka en s-motion i samma ärende vilken kommer att behandlas senare i riksdagens arbete, kanske om cirka en månad, och jag vill nu yrka bifall till Sten Herr talman! Jag vill också yrka bifall till reservation 3 i betänkandet. I övrigt står vi fast vid våra åsikter från utskottsarbetet, men tänker inte yrka bifall till dessa i kammaren. Jag yrkar avslag på samtliga s och v-reservationer samt i övrigt bifall till utskottets hemställan utom vad avser det moment som avses i reservation 3. Jag ser, herr talman, att jag har några minuter kvar av min taletid, och jag vill begagna tillfället att ge Tom Heyman en eloge. Visserligen är personer inblandade, men jag vill ändå peka på att Tom Heyman har lyckats med att få i gång ett närsjöfartsforum. Detta behandlas i den broschyr som jag har här i min hand. Jag tycker att Tom Heyman har gjort ett strålande arbete. Också de övriga som ligger bakom detta skall naturligtvis ha en eloge. Det är roligt att det händer någonting på sjöfartsfronten. Jag säger det inte därför att jag råkar vara sjökapten, utan därför att jag allmänt tycker att sjöfarten har varit litet undanskymd. Tack så mycket, Tom Heyman!

Herr talman! Jag kan i stort sett instämma med Håkan Strömberg när han säger att regeringen saknar en långsiktig sjöfartspolitik. Detta framhålls också på utskottsbetänkandets s. 20, där utskottet förutsätter att regeringen återkommer till riksdagen med förslag till en långsiktig sjöfartspolitik. Det skapar en viss oro inom sjöfartens område att man inte har en sådan. De som såg på nyhetsprogrammen på TV i går kunde dock glädjas åt att ett stort rederi i Sverige efter förhandlingar med Svenska sjöfolksförbundet skall föra in fartyg under svensk flagg. Nu kan man bara hoppas att regeringen inte, på grund av att den saknar en långsiktig politik, sätter käppar i hjulen för denna omflaggning. Det måste vara litet pinsamt för den borgerliga regeringen, som gått till frontalangrepp mot den svenska fackföreningsrörelsen, att nu konstatera att det går att komma överens med den i en så väsentlig fråga som hemflaggning av svenska fartyg. Man har hårt kritiserat den svenska fackföreningsrörelsen i alla andra sammanhang och sagt att detta är något som är omöjligt. Man har förut också gått till frontalangrepp mot Svenska sjöfolksförbundet. Sedan parterna nu blivit ense hoppas det stora rederiet att man också skall komma överens med sjöbefälet. Tyvärr verkar det som om sjöbefälet kommer att kunna sätta käppar i hjulet för denna verksamhet. Jag hoppas att vi inte kommer i den situationen att de förhindrar utvecklingen att redarna kommer tillbaka med fartyg till svensk flagg, nu när man äntligen har kommit överens med den fackföreningsrörelse som man hackat på i alla andra sammanhang, också politiskt. Utskottet understryker att sjötransporter är av strategisk betydelse för transportsektorn. Det kan man konstatera om man ser vad som står i den s.k. avi där EG-kommissionen har yttrat sig över svensk sjöfart. 570 miljoner ton varor transporterades under 1990. Största delen av Sveriges utrikeshandel, 78 %, sker via sjöstransporter. Av importen fraktas 53 % med sjötransport. Vad gäller handel inom landet transporteras 59 % av varorna sjövägen. Jag tycker att man i detta betänkande tar mycket lätt på att sjöfarten har en så stor betydelse för svensk industri. Vi i Vänsterpartiet vill stärka sjöfartsnäringen på olika områden. Man kan nästan bli lätt road när man ser utskottets motivering. Man nämner detta faktum i betänkandet, och så avvisar man förslagen utan någon som helst motivering. Man talar inte om vilken betydelse svensk sjöfart har för den svenska industrin, och det är litet beklämmande. När det gäller Gotlandstrafiken tar utskottet på s.14 i betänkandet upp att det satsas 20 miljoner kronor under innevarande budgetår. Det tycker man är bra i detta statsfinansiella läge, som det så vackert heter. Man kan då fråga sig: Om det statsfinansiella läget varit annorlunda, vad hade då hänt med Gotlandstrafiken? Hade man satsat mindre om det varit sämre? Hade man lagt ner alltihop om det statsfinansiella läget varit ännu sämre? Jag tror säkert att gotlänningarna hade blivit mycket glada om de fått reda på att det enbart är det statsfinansiella läget som gör att de har en trafik till Gotland. Jag tror faktiskt inte att de blir glada om de läser vad utskottet egentligen säger i betänkandet. Det är litet grand som att skjuta över målet och nästan förnedra de gotländska invånarna -- om de fortsättningsvis skall tillhöra Det kanske finns vissa som tycker att Gotland skall vara en frizon i det svenska samhället, ett ställe dit man åker och spelar olika spel, och att man på det viset skall dra in diverse intäkter. Så skall man inte behandla gotlänningarna. Kenneth Attefors sade att Tom Heyman hade bildat någonting som var mycket bra. Det skulle faktiskt vara roligt om Tom Heyman kunde beskriva detta. Han går ut i stora annonser och säger att Vänsterpartiet inte vill bli medlem. Det är såvitt jag vet en falsk varubeteckning. Tom Heyman har aldrig frågat Vänsterpartiet om det velat vara med eller inte. Det tycker jag är beklagligt. Jag trodde aldrig att jag skulle få en möjlighet att här i kammarens talarstol få detta bekräftat. Nu hoppas jag att den möjligheten finns. Jag har försökt att undersöka detta. Vi har inte blivit tillfrågade om vi velat vara med eller inte. Det är då falskt av Tom Heyman att säga att Vänsterpartiet inte är med på detta. Först och främst måste man få en chans att vara med. Tom Heyman måste i så fall berätta vem han har talat med och vem som har sagt nej. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till

Herr talman! En grupp från Gotland var här och hälsade på, Karl-Erik Persson. Den gruppen nämnde frihandelszoner och taxfree ombord på färjorna. Alla dessa saker borde förutsättningslöst tillföras diskussionen i den parlamentariska kommittén. Jag tycker att det skall finnas frihandelszoner och taxfree. Vi kanske skall flytta över Ålandstrafiken till Gotland innan vi går med i EG och taxfreemöjligheterna försvinner. Det är inte fel att tillföra detta till den parlamentariska debatt som vi skall föra. Att Vänsterpartiet inte var med i Närsjöfartsforum är någonting som jag först nu har sett. Det var ju synd. Jag tror faktiskt att ni har blivit tillfrågade. Jag kan inte gå i god för det, men jag är nästan säker på det. De kunskaper och de erfarenheter som herr Persson har skulle mycket väl kunna tillföras Närsjöfartsforum. Om det nu har blivit en miss hoppas jag att även herr Persson kan komma med i forumet.
Herr talman! Det sista tackar jag särskilt för, Kenneth Attefors. När det sedan gäller taxfree borde vi här i riksdagen ta en viss hänsyn till vad de som bor och verkar på Gotland tycker om detta. Mig veterligt har man inte framfört samma tankegångar som Kenneth Attefors, nämligen att den enda åtgärden som kan vidtas för att att man skall få behålla Gotlandstrafiken är att ha taxfree, och att man skulle överföra färjetrafik från Åland till Gotland enbart för detta. Det finns två gotlänningar anmälda på talarlistan. Troligtvis kommer de att tala om vad de egentligen vill, och det tycker jag att vi skall ta hänsyn till. Jag tror att de vill mycket mer än att Gotland blir en spelhåla och att de vill att fastlänningar skall komma över på annat sätt än enbart via taxfreeresor.
Herr talman! Först till detta med moral. Jag kan inte se att det är mer omoraliskt att ta sig en sup på väg till ön Gotland än att ta sig en sup på väg till ön Åland. Det är ingen skillnad. Jag sade inte att frihandelszoner och taxfree skulle vara de enda ingredienserna. Det är två av kanske femtio ingredienser. Vägprincipen, som jag vet att Centern förfäktar väldigt mycket, är en annan. Det är kanske det som är lösningen, vad vet jag. Det finns flera ingredienser i det hela.
Herr talman! Jag ger Kenneth Attefors stora möjligheter att ta repliker. Det kan kanske vara roligt för andra att höra vad Kenneth Attefors i grunden vill. Jag är inte nykterist. Det vet också Kenneth Attefors. Jag har heller aldrig haft någon synpunkt på var någonstans man tar supen. Möjligtvis kan jag tänka mig, att om man är i en församling där det bara finns nykterister skall man också respektera dem och inte ta supen där. Det är egentligen oväsentligt om man tar supen på en Gotlandsfärja eller en Ålandsfärja, och jag har därför ingen uppfattning i frågan. Jag tror att gotlänningarna har en annan uppfattning om detta. Det har ingenting med moral att göra. Det är fråga om hur man skall behandla människor och deras möjligheter att ha en förbindelse med fastlandet.

Herr talman! Det blev inget internationellt register, vilket Socialdemokraterna tar upp som en hotbild i sin reservation. Man kan gratulera Sjöfolksförbundet som så hårt har drivit frågan och som också lyckats förhindra införandet av ett svenskt internationellt register. Men om det inte blev ett register, vad blev det då? Vart tog de vägen, de 200 stora tank och bulkskepp som svenska redare beställde vid olika varv för ett antal år sedan? Det är kanske den största investering som svensk rederinäring någonsin har gjort. Eller finns det ett register i alla fall, ett internationellt register med hemorter i Monrovia, Singapore och Nassau? Ett register som inte lyder under svensk lagstiftning, ett register som står utan tillsyn från Sjöfartsverket, ett register med fartyg som saknar svenskar i besättningen -- det är faktiskt så det är. Det är facit av den utveckling som Sjöfolksförbundet har drivit fram. Måhända anser man sig ha lyckats få en viktig facklig princip genomförd, men till nytta för vem? I varje fall inte till nytta för förbundets medlemmar. Som en jämförelse kan konstateras att den danska sjöfartsnäringen lever i högönsklig välmåga med sitt internationella register. Andelen medlemmar i det danska sjöfolksförbundet har ökat i danska båtar med 23 procent, och de danska befälsförbundens medlemmar har ökat i danska båtar med 60 procent. Det skall jämföras med den stora utförsäljning som nu sker från den svenska handelsflottan och som inflaggningen av sju Gorthonbåtar, som har gått på internationaliseringsavtalet tidigare, inte förändrar någonting i sak. I sin reservation säger Socialdemokraterna: ''Det får inte bli så att utländska sjömän blir billigare än svenska genom lägre löner och sämre sociala villkor.'' Hur avser man att förhindra det? Är det Svenska sjöfolksförbundets självpåtagna rätt att teckna avtal även för andra länders fackliga företrädare som skall vara gällande? Det är inte säkert att det alltid kommer att uppskattas i de länderna. I reservationen vill man inte acceptera förslag som inskränker arbetstagarnas rätt att organisera sig fackligt. Innebär detta också rätt för utländskt sjöfolk att organisera sig fackligt utan inblandning från svensk facklig organisation? Enligt reservationen vill man också inrikta den svenska politiken så att den närmar sig den som nu förs inom EG. Men arbetet i EG går just nu, efter utslaget i EG-domstolen i fallet Sloman Neptun, i riktning mot samma lösning som danskarna har valt. Vilka slutsatser drar Socialdemokraterna av detta? Vad vill Socialdemokraterna med sin sjöfartspolitik? Skall vi fortsätta att låna av våra barn för att betala sjöfartsstöd till dagens svenska handelsflotta? Eller är det här ännu ett exempel på att man säger nej till regeringens alla propositioner men inte lämnar några konkreta egna förslag till lösningar? Ny demokrati har i en reservation fört fram idén om ett internationellt register i FN:s regi. Ny demokrati lever uppenbarligen i en annan verklighet än vi andra, eller också är det möjligen ytterligare ett av de mediaanpassade förslag som allt som oftast dyker upp. Vad skulle FN kunna göra som inte resp. medlemsländer kan göra? Och skulle FN i detta fall kunna ställa högre krav än de enskilda länderna själva och FN:s egen organisation IMO gör? Herr talman! Mitt under motionsperioden skedde ett par mycket spektakulära förlisningar i vårt närområde. Det avspeglade sig i en stor mängd motioner om sjösäkerhet till trafikutskottet. Efter redovisningen i utskottet av Sjöfartsverkets sjösäkerhetsarbete har utskottets majoritet accepterat betänkandets skrivning, men även här har Ny demokrati reserverat sig. Kenneth Attefors har ju också ett marint förflutet. Han borde faktiskt inse att de krav som framförts i hans reservation inte är säkerhetsmässigt motiverade, även om de är medialt intressanta. Slutligen, herr talman, vill Socialdemokraterna återinföra båtregistret. Det har vi debatterat tidigare, och de skäl som framförs nu är inte mera hållbara än när samma skäl framfördes i en tidigare debatt. Det finns ingen anledning för staten att registrera fritidsbåtar, lika litet som man behöver registrera cyklar eller barnvagnar. Det är angeläget att staten koncentrerar sina insatser till de områden där de verkligen behövs -- där brister det ofta i dag. Innan jag slutar vill jag gärna kommentera Karl Erik Perssons protester mot att Vänstern inte har varit med i Närsjöfartsforum. Jag får för övrigt tacka Kenneth Attefors för hans vänliga ord om Närsjöfartsforum här i debatten. Närsjöfartsforum bildades i höstas av en liten grupp, och där var inte Vänsterpartiet med. Det var mer eller mindre en händelse vilka politiker som kom att vara med i den gruppen från början, och avsikten är inte att verksamheten skall bedrivas med politiska förtecken. Fortfarande är bara en interimsstyrelse tillsatt, och Karl-Erik Persson eller andra representanter för Vänsterpartiet är hjärtligt välkomna till det första ordinarie årsmötet, som kommer att hållas i Göteborg den 11 maj.

Herr talman! Jag trodde att Tom Heyman hade någon hum om reglerna på den svenska arbetsmarknaden. Det går ju till så att Svenska sjöfolksförbundet tecknar avtal med Redareföreningen, och så gäller de villkor som man har kommit fram till på samtliga svenska fartyg. Det är inte så att fackförbunden på den svenska arbetsmarknaden syftar enbart till att få höga medlemstal, utan de syftar till att försöka få så bra anställningsvillkor som möjligt för medlemmarna. Självfallet skulle den svenska handelsflottan kunna bli större, om rederierna fick ta in personal till Malaysia eller Singaporelöner, men vilken diskriminering det skulle vara på svenska fartyg! Det är detta vi säger nej till. Sedan är det inte så att de åtgärder vi föreslår urholkar statens budget. Vad det handlar om är återbetalning av de ombordanställdas inbetalda skatter och delvis återbetalning av kostnader för sociala förmåner som de anställda inte kan åtnjuta under den tid som de seglar på internationellt vatten. Det är så det fungerar. Tom Heyman sade att lika väl som man registrerar fritidsbåtar kunde man registrera barnvagnar och cyklar. Varför nämnde Tom Heyman inte bilarna? Det är väl med dem jämförelsen skall göras. Båtar är fordon som kan framföras i mycket höga hastigheter, det är trångt i våra farleder under vissa tider, och många gånger åsidosätts säkerhetsbestämmelserna. Vill man ha mindre ordning och reda bland de sjöfarande och inte kunna åtala personer som bryter mot reglerna utan att det måste göras långa utredningar? Tom Heyman har tydligen inte pratat med Polisen, Tullverket, Sjöfartsverket och alla andra som jag räknade upp förut. De säger att det är nödvändigt i deras arbete att ha registret kvar.
Herr talman! De danska sjömännen har väl så goda villkor som de svenska. Som en följd av den fallande kronan kan vi nu konstatera att svensk arbetskraft inte längre är bäst betald i världen, och de utlänningar som seglar i danska båtar har en efter sina hemländers förhållanden bra standard, en standard som är väl jämförbar med den som danskarna har i Danmark. Så den överenskommelse som träffats i Danmark är till båtnad för alla parter, och där finns faktiskt åtskilligt att lära. I den andra båtregisterfrågan, som tydligen intresserar Håkan Strömberg mer, vill jag säga att jämförelsen med bilar haltar väsentligt. Ett av de mycket viktiga skälen för att registrera bilar är faktiskt det fiskala måttet. Det framgår när man läser de socialdemokratiska motionerna att bakom kravet på ett båtregister har också legat krav på beskattning av fritidsbåtarna. Det är detta vi har känt hela tiden.
Herr talman! Håll med mig om att det finns flera likheter mellan en bil och en båt än mellan en båt och en cykel, både när det gäller hastighet och vilken kunskap förarna behöver. Visst har de danska sjömännen bra villkor, Tom Heyman. Men vad vet Tom Heyman om vilka förhållanden de srilankesiska besättningarna på danska fartyg lever under? Han säger att dom har det ganska bra. Det är ändå deras hemlands löner och regler som gäller på de danska båtarna. De lönerna kommer inte alls upp i klass med de danska besättningsmännens löner. Det är stor skillnad. Så vill i alla fall inte vi socialdemokrater att det skall vara i Sverige, men jag tror att Tom Heymans parti vill ha det så.
Herr talman! Vi kan inte vare sig i Sverige eller i Danmark bestämma löneläget för alla andra nationer. Det är inte konstigare att srilankesiska sjömän har srilankesiska löner än att brasilianska bilarbetare har brasilianska löner även om de arbetar på svenska företag.

Herr talman! Det är mycket möjligt att vi har tagit oss vatten över huvudet när det gäller det FN register vi har föreslagit. Det kan vara svårt att genomföra. Men det är synnerligen välinsatta personer i Sverige som har hjälpt oss med motionen. Det är t.o.m. så att Tom Heyman är personlig bekant med dem som har hjälpt oss att skriva den. Förslaget är alltså inte helt taget ur det blå. Trägen vinner. Vi vet ju nu att om vi lägger fram förslaget tio gånger i kammaren så kanske det går igenom förr eller senare. Vi kommer kanske i alla fall att börja förhandla om det. Tom Heyman tar flera gånger upp frågan om massmediala utspel o.d. Om det nu skall vara så enkelt att komma ut i pressen är det på tiden att Tom Heyman lär sig hur man agerar för att göra det. Jag har inte sett en enda rad om min sjösäkerhetsmotion i någon tidning. Jag känner inte till att det skulle röra sig om massmediala utspel. Herr talman! Jag måste hålla med Tom Heyman om resonemanget om lika lön för lika levnadsstandard. Det är naturligtvis det som skall gälla när man har utländska besättningar ombord. Under min egen tid till sjöss hade vi utländska medborgare anställda ombord, och jag hörde inte att någon klagade på lönen. De hade den lön som var okej i deras hemländer.

Herr talman! Jag skall väl egentligen inte blanda mig i diskussionen om båt och cykel, men jag skulle kunna säga att det kanske var vattencykel man syftade på. Det talades om sjöfart och flytetyg. Jag vill dementera en del av det Tom Heyman sade till mig. Om man bildar en intresseorganisation utan politiska förtecken skall man inte gå ut i en annons och tala om att ett politiskt parti har ställt sig utanför organisationen. Det tycker jag är ohederligt. I annonsen är det endast Tom Heyman som nämns vid namn, och han omnämns som ordförande i organisationen. Det är faktiskt ohederligt. Jag tycker att Tom Heymans beskrivning av sjöfartspolitikens historia är intressant. Den nonchalans han visar gentemot den inflaggning under svensk flagg som har skett är att likställa med strutsen som har gömt huvudet i sanden och väntar på att det skall blåsa över, och som sedan drar upp huvudet och ser vad som hände. Jag tycker att den inflaggning som sker nu är positiv, och den är ingenting som man skall nonchalera. Redaren uttalade sig själv i går i tv och sade att den kan utgöra en positiv signal för andra inom sjöfartsnäringen om att komma hem. Tom Heyman tycker inte att denna inflaggning har någon större betydelse, och det förvånar mig mycket. Om någon ger en signal åt ett håll, kan det få följdverkningar. Det fanns en stor ledare som sade att historien skulle komma att frikänna honom. Frågan är om Tom Heyman har fel och om historien kommer att frikänna honom på denna punkt.
Herr talman! Jag visste inte ens att jag var åtalad. Jag vill inte på något sätt förringa det positiva faktum att det har flaggats in sju svenska Gorthonbåtar, men jag tycker att man skall sätta det i sitt rätta perspektiv. De här båtarna har tidigare till följd av det s.k. internationaliseringsavtalet gått med svensk besättning och har alltså även tidigare haft nästan svenska kostnader. Under den tid som dessa förhandlingar har ägt rum har ett stort antal svenska skepp flaggats ut. Taiko, Herakles, Herdis, Nokturus, Eve, Talabot, Rania och Alice har flaggats ut under en period av bara två månader. Denna tendens riskerar att fortsätta.

Herr talman! Jag skall inte gå in på alla dessa namn, för dem känner Tom Heyman till mycket bättre än vad jag gör. Han är mer expert på området. Det finns ett ordspråk som säger att experter inte tänker längre än vad näsan räcker, men det skall jag inte anklaga Tom Heyman för. Jag tror att han känner för sjöfartsnäringen. Att det förekommer en viss utflaggning kan jag varken dementera eller bekräfta. Det som är positivt -- det som innebär att trenden vänder -- är att inte bara fartygen börjar vända tillbaka till Sverige utan att också övrig industri gör det. Det tycker jag att vi skall vara positiva till. Det kan vara så att en trend i samhället håller på att vända. Det är inte bara redare som tar tillbaka sina fartyg under svensk flagg. Också övrig industri återvänder. Det vore synd att ha en negativ inställning och tycka att utvecklingen kanske bara är tillfällig och att andra gör precis tvärtom. I så fall tycker jag att vi ger felaktiga signaler ifrån riksdagen. Många tycker att signaler från riksdagen kan vara positiva eller negativa. Vi skall ta till oss det som håller på att hända och vara positiva till det, och vi skall hysa förhoppningar om att utvecklingen fortsätter. Jag tror att det inte bara är sjöfartsnäringen utan också andra företag som planerar att komma tillbaka till Sverige som kan dra nytta av inflaggningen. Det är anledningen till att jag tyckte att Tom Heyman var litet nonchalant när han sade att utvecklingen bara gäller sjöfarten. Det gäller sjöfarten nu, men vi vet inte vad som händer på sikt. Vi skall inte vara negativa till utvecklingen utan se den som någonting positivt för en av de näringar som har stor betydelse för svensk industri.

Herr talman! Med det här inlägget vill jag säga tre saker. För det första är jag självfallet glad över att det nu blir en utredning om Gotlandstrafiken. Men jag blir litet oroad när jag förstår att det innan detta beslut fattades fanns stora tveksamheter inom det borgerliga blocket. Det har åtminstone framställts så i gotländska medier, och jag har ingen anledning att betvivla dessa uppgifter. Bollen går nu till regeringen. Jag kan bara hoppas att man kommer att anstränga sig för att uppfylla riksdagens begäran. För det andra måste arbetet med att tillsätta en parlamentarisk utredning starta snabbt. Utredningen måste få uppgiften att se över Gotlandstrafiken inte bara i ett transportekonomiskt perspektiv utan även ur en närings och regionalpolitisk synvinkel. Trafikutskottets uttalande sträcker sig ett bra stycke på väg. För det tredje är det fortfarande för dyrt att resa till Gotland. Det skulle vara välgörande om regeringen slutade upp med att tala om att Gotlandstrafiken har fått en betydande ökning av anslaget. Varje år har regeringen, vilken kulör den än har haft, tagit till för litet och fått betala ut mer till Gotlandstrafiken. Sedan har man fått höja förslagsanslaget till nästa budgetår. Vi får inte tätare turer, bättre färjor eller billigare biljettpriser för det. Herr talman! Länsvägar och järnvägsnät blir på andra håll i landet föremål för satsningar på s.k. infrastruktur. I trafikutskottet har det lagts fram en hel del sådana här förslag från främst socialdemokratiskt håll. Det är alldeles utmärkt. Men en länsväg kommer aldrig i fråga för sådana satsningar, trots att det också skulle skapa arbeten. Det skulle inte gå med samma hastighet som när man sätter i gång med en grävskopa på ett vägbygge, men troligen skulle det bli mycket långvarigare. Detta är bakgrunden till att jag har föreslagit att 10 miljoner av infrastrukturmedel skall gå till Gotlandstrafiken. Jag tycker att man i utskottet hastade förbi det yrkandet i min motion ganska lättvindigt. När man begär den här utredningen kan jag förstå att man även hänskjuter frågan om kostnader dit. Men jag beklagar det. Den stora oron i dag på Gotland beträffande kostnaderna är annars det förtäckta hot som kommunikationsministern kom med i ett frågesvar till min länsbänkskollega Gunhild Bolander, angående flygtrafiken. Vi vet att flygtrafiken på Visby, som bedrivs av SAS linjeflyg, har fått ett halvår på sig att bevisa sin ekonomiska bärkraft. Om det skulle bli aktuellt att vår flygtrafik på något sätt skulle säkerställas med statsmedel, antydde kommunikationsministern att dessa pengar skulle tas från stödet till färjetrafiken. En sådan utpressning får man inte utsätta en landsända för. Jag kan inte undgå att beröra den nästan rörande omtanke som under debatten har visats för gotlänningar. Man har frågat: Vad vill gotlänningarna? Det är mycket, men vi är helt överens om att vi vill ha rättvisa kostnader för resor, som är jämförbara med kostnaderna i andra delar av landet. Detta har fått sitt uttryck i den s.k. Samtliga partier i Gotlands kommunfullmäktige har i en serie överläggningar, varav jag har varit med i ett flertal, blivit helt och hållet överens om att det är vägprincipen som är vårt krav inför den kommande utredningen. Då är jag, herr talman, tillbaka där jag började. Jag vill återigen uttrycka min tillfredsställelse över att den parlamentariska utredningen blir av. Förhoppningsvis skall den äntligen göra Gotlandstrafiken till hela Sveriges angelägenhet. Avslutningsvis vill jag, när jag ändå står här, instämma i de bifallsyrkanden till reservation 4 som har gjorts om ett återinförande av fritidsbåtsregistret. Jag är en av motionsundertecknarna.
Herr talman! Jag kan bara hoppas och se fram emot att den här parlamentariska utredningen skall komma till något positivt resultat. Själva problemet med Gotlandstrafiken är att den bedrivs i form av ett statligt monopol. Som ett statligt monopol, även om den är utlagd på ett privat rederi, uppvisar den alla de klassiska problem som alla statliga eller offentligt reglerade monopol uppvisar. De är överkapitaliserade. Tekniken är föråldrad. De är dyra och har felaktiga och konsumentfientliga tidtabeller. Gotlands framtid ligger inte i nya subventionerade fraktlinjer, som för över likaledes subventionerade jordbruksprodukter till fastlandet. Gotlands problem är faktiskt att man har ett näringsliv som i dag till 15 % är baserad på jordbruket. I övriga Sverige är motsvarande andel 3 %. En felaktig industristruktur är det gotländska problemet. Runt Gotland cirkulerar i dag alla möjliga båtar och färjelinjer. De går till Sverige, Estland, Lettland, Polen, Tyskland och Finland. Men ingen av dessa går till Gotland, därför att gotlänningarna har förälskat sig i att alltid åka till Nynäshamn och Att etablera snabba och direkta förbindelser, t.ex. Gotland -- Travemünde, skulle försätta Gotland i ett mycket bra transportläge i jämförelse med kontinenten. Det skulle ge möjligheter till etablering av industrier. Det skulle ge möjligheter till en helt annan roll för det gotländska näringslivet än den som det har i dag: att leverera mjölk och ägg till Stockholmsområdet. Man får väl hoppas att den utredning som kommer till stånd tar ett vidare grepp på detta. Att behålla ett föråldrat statligt monopoltänkande i Gotlandstrafiken kan inte vara framtiden för
Herr talman! Om det vore så att marknaden skulle lösa alla problem på Gotland kan man fråga sig varför den inte gjorde det för längesedan. Man har ju haft möjlighet att låta den göra det. Vi ser snarare det ena tecknet efter det andra på att marknaden inte förmår lösa de problem som det faktiskt innebär att vara en något för liten marknad. Med 57 000 invånare är Gotland i många avseenden det. Jag delar inte heller Tom Heymans negativa syn på den gotländska jordbruksproduktionen. Jag tror att vi snarare i ett fortsatt samarbete med övriga Europa har stora och goda möjligheter att förbättra vår struktur. Därvid tror jag och de flesta andra bedömare som finns på Gotland att lantbruksproduktionen även fortsättningsvis kommer att ha en bärande roll. Jag skulle inte uttrycka mig så, som jag uppfattade det, föraktfullt som Tom Heyman gjorde när han talade om att leverera mjölk och ägg till stockholmarna. Stockholmarna behöver faktiskt en hel del av den produktion som vi kan få fram på Gotland, inte minst på ett ekologiskt fördelaktigt sätt.
Herr talman! Det har inte varit min mening att vara nonchalant i min behandling av Gotland och det gotländska jordbruket. Självfallet är det en viktig näring, och självfallet skall det fortsätta att vara en viktig näring på Gotland. Problemet är att det inte finns någonting annat, eller att det finns för litet annat. Problemet är inte att det kanske finns för mycket jordbruk. Låt jordbruket vara som det är, men se till att det även kommer annat! När man kan ha direkta linjer från Gotland till Travemünde, Szczecin och Riga är det väl inga konstigheter med att också etablera industri på Gotland. Då ligger Gotland inte avigare till än Gnosjö. Gnosjö klarar sig, trots att det är en ganska liten marknad. hinder för de rederier som bedriver kryssningar i Östersjöområdet. Det förhindrar den lösningen att man t.ex. skulle kunna kryssa några dagar och sedan stanna en vecka på Gotland som avslutning. En sådan kombinationsresa kan man göra om man kryssar i Medelhavet, i grekiska områden eller i Västindien. Men man kan inte göra det i Östersjön, eftersom det gotländska trafikmonopolet förhindrar rederierna att sälja den typen av biljetter. Monopolet är ett fördärv och skapar en fullständigt felaktig debatt. Det vore skönt, som sagt, om vi fick en bredare debatt, där man också insåg möjligheterna för Gotland. Jag tror inte att öns situation är så hopplös som alltid framhålls i debatten.
Herr talman! Jag vill påstå att vi gotländska riksdagsledamöter i många sammanhang har försökt att ge en positiv bild av Gotland och det gotländska näringslivet. Men faktum är ju att kommunikationerna därvidlag spelar en nyckelroll. Ett skäl till den nuvarande strukturen på det gotländska näringslivet är just att kommunikationerna har varit för bristfälliga eller för dyra. Jag välkomnar också trafik utanför koncessionen. Det finns med som ett yrkande i min motion, att jag vill se utökade möjligheter till annan trafik på

Herr talman! Trafikutskottets betänkande om sjöfarten är i år en glädjande läsning för en gotlänning. Utskottet har lyssnat på de framställningar som har gjorts från Gotland och har förstått att färjetrafiken inte enbart är en transportfråga. Här ligger nu förslaget om en parlamentarisk utredning på riksdagens bord, och ett enhälligt utskott står bakom förslaget. Det är inte vanligt att man i riksdagen tackar för en välvillig behandling av ett motionsyrkande. Men jag frångår härmed praxis, och jag vill uttala mitt tack till utskottet för att de föreslår detta tillkännagivande till regeringen. Jag har många gånger stått i denna talarstol och försökt få förståelse för den situation som råder när det gäller Gotland som helhet. Det handlar om möjligheterna för denna regions ekonomiska utveckling, turistnäringen och taxekonstruktioner för folk och för frakt. Det handlar om vår livsnerv. Jag tänker inte här och nu kommentera den eviga frågan om tax free-försäljning, som har rests här i kväll igen. Det får bli utredningens uppgift att pröva även den frågan. Det som är viktigt nu är att direktiven för utredningsarbetet får rätt utformning. Jag vet att det inte är riksdagens uppgift. Men jag vill ändå peka på det remissvar som har avgivits från Gotlands län och kommun över Sjöfartsverkets översyn under hösten. Många uppgifter kan hämtas därifrån när direktiven senare skall utformas. Inte minst den tidigare i kväll kommenterade vägprincipen är en viktig del i detta. Jag vill inte heller kommentera alla de frågeställningar som Tom Heyman har rest här i kväll. Jag tycker att utredningen får ta fatt i de frågorna. Även om inte flygtrafikfrågor diskuteras i detta betänkande, vill jag, precis som Ulla Pettersson, lyfta in problemet i diskussionen. De två kommunikationssätt som finns för Gotland är färjor och flyg. Vi lever i dag under någon sorts hot från SAS/Linjeflyg om betydligt minskad eller rent av utebliven trafikföring på Visbylinjen. Då spelar naturligtvis utformningen av färjetrafiken, turtäthet osv., en helt avgörande roll. Därför är det så viktigt med det kommande utredningsarbetet. Herr talman! I detta betänkande har motionerna om sjösäkerhetsfrågorna behandlats. Sven-Olof Petersson och jag har för fjärde året i rad väckt en motion om skydd bla.a. mot oljekatastrofer i Östersjöområdet. Vi har krävt differentierade hamnavgifter så att fartyg med enkla bottnar och skrov beläggs med en betydligt högre hamnavgift än de som har dubbla skrov. Vi har också föreslagit ett svenskt agerande internationellt för ökad säkerhet i trafiken på Östersjön och därmed sammanhängande internationell samverkan och regelverk. Utskottet hänvisar till Sjöfartsverkets uppdrag från januari i år att övergripande redovisa det sjösäkerhetsarbete som pågår. Vi som motionärer förväntar oss att det arbetet skall skärpas upp. Vi utgår från att de förslag till åtgärder som har har lagts fram återfinns i Sjöfartsverkets förslag så småningom. Jag har inget annat yrkande än bifall till hemställan i betänkandet i båda dessa frågor som jag har kommenterat.

Herr talman! I debatten om trafikutskottets betänkande nr 19 skall jag inte upprepa vad Sven Gösta Signell har sagt angående Bromma flygplats. Jag håller helt och hållet med om det Sven-Gösta Signell har sagt. Jag skall i stället tala litet om de andra förslag som vi i Vänsterpartiet har lagt fram i anslutning till det här betänkandet. På s. 12 står det under rubriken Propositionens förslag: ''- - 1988 års trafikpolitiska beslut har fastlagt ett regionalpolitiskt delmål i trafikpolitiken.'' Det tycker jag är viktigt. Det finns faktiskt ingen som har talat så vackert om att hela Sverige skall leva som den här regeringen har gjort. Utifrån den synpunkten har man också talat om att de regionalpolitiska målen skall vara fastlagda. Som jag ser det skall de regionalpolitiska målen vara att staten tar ett visst ansvar för de flygplatser som ligger utanför eller i Norrlands inland, för att möjligheten skall ges de människor som bor där att ha en vettig kommunikation med delar av Sverige som man inte har genom andra färdmedel. Detta tycker jag att man smiter ifrån på ett mycket lättvindigt sätt i betänkandet. Man talar så vackert, men när det gäller att satsa pengar på att de här kommunerna skall ha en möjlighet att överleva med de här flygplatserna finns det alltså inga medel. Även kommunikationsministern talar om att det är viktigt med flygplatserna i Norrlands inland. På s. 13 kan man ta del av att kommunikationsministern har uttalat att ''särskild uppmärksamhet bör ges åt trafikförsörjningen i Norrland''. Det är mycket vackert. Talar man med kommuninvånarna i Norrlands inland förstår man att de inte är nöjda med att man talar vackert om detta. De vill verkligen se att regeringen och de politiska partierna försöker förverkliga de här tankarna. Invånarna vet själva att även om man talar vackert om behoven, har det inte gett en enda krona i påslag. I regeringens proposition talar man om 10 miljarder på flera flygplatser. Det finns åtminstone vad jag vet några flygplatser som, om de finge en möjlighet till en vettig försörjning, själva skulle kosta 6 miljoner. Här finns det då 10 miljarder att välja på för alla inlandsflygplatserna. Fortsätter man på samma sida kan man också se att kommunikationsministern pekar på att det bör vara möjligt att använda länstrafikanslagen. Talar man samtidigt med länstrafikhuvudmännen förstår man att de inte är beredda att satsa på några länsflygplatser. De menar att de samtidigt skall sköta länens busstrafik och tågtrafik. Förut har man av regeringarna fått möjlighet att bygga flygplatser. Nu skjuter regeringen över ansvaret för försörjningen på de kommunala flygplatserna. Det tycker man inte är rättvist. Samtidigt skall man sköta försörjningen i de egna länen med ett väldigt litet anslag. Det senaste man talade om var 9 miljarder kronor som under en tioårsperiod skall delas på alla län i Sverige. Hur mycket pengar blir då över att försöka skjuta till för de kommunala flygplatserna ute i skoglänen? Det rimmar väldigt illa att man fortfarande talar om att de kommunala flygplatserna av regionalpolitiska skäl är mycket viktiga för inlandet samtidigt som man inte har en möjlighet att upprätthålla dem genom en vettig försörjning. Alla vet att staten inte har varit så väldigt generös när det gäller kommunala anslag. I stället har den här regeringen dragit in sju och en halv miljarder från kommunerna, samtidigt som man tror att kommunerna har möjlighet att bedriva flygverksamhet på de här flygplatserna. Det rimmar mycket illa. Jag tycker att det är litet nonchalant att man talar i sådana här fina ord men inte satsar några pengar på det här. Jag tror faktiskt inte att det finns någon möjlighet för kommunerna i Norrlands inland att bedriva en fortsatt flygverksamhet när man inte ger dem ekonomiskt bidrag. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till meningsyttringen i mom. 2 i detta betänkande.

Herr talman! Jag börjar med att yrka bifall till hemställan i trafikutskottets betänkande nr 19. Det framgår alldeles klart för alla resenärer och transportörer i detta land att flygtrafik och luftfart är av stor betydelse. Sveriges geografiska utbredning gör att luftfarten fyller en större och viktigare funktion än i de flesta andra länder på den europeiska kontinenten. Sverige har också en av de mest livaktiga luftfarterna i Europa. Det har varit samförstånd i riksdagen mellan de flesta partier om att luftfarten skulle må väl av en avreglering och av att utsättas för konkurrens. Redan den socialdemokratiska regeringen, som föregick den nuvarande, lade genom Så har också skett. Vad har det fört med sig? Jo, att priserna har sjunkit kraftigt på de linjer där man har fått konkurrens. Man har fått nytt bruk av Bromma flygplats, som jag strax skall komma till. Den är i och för sig villkoret för att det skall kunna finnas en avreglerad och konkurrensutsatt luftfart i Sverige. Utan Bromma flygplats är en sådan i realiteten inte möjlig. Jag skall nu i korthet beröra de reservationer som finns vid betänkandet. Nästan alla av dem ger vid en noggrann läsning intrycket av att vara helt onödiga. I t.ex. reservation 1 begär man saker och ting som redan utskottsmajoriteten ställer sig positiv till. Socialdemokraterna, med Sven-Gösta Signell i spetsen, begär att man bl.a. i Norrland garanterar luftfarten på en avreglerad marknad. Det är just vad utskottets majoritet säger på s. 12: ''Utskottet ansluter sig till kommunikationsministerns konstaterande att samhället har ett särskilt ansvar för att flygtrafik kan bedrivas i Norrlands inland - -.'' Ändå skriver man en reservation. Likadant är det i reservation 2, där man begär stöd till regionala flyglinjer i enlighet med Konkurrenskommitténs förslag. Det håller Luftfartsverket på att utreda. Det är alltså också redan tillgodosett. Likadant är det, Sven-Gösta Signell, med reservation 3. Där begär man en utredning om flygtrafik till centralorter i skogslänen. Här har Luftfartsverket i uppdrag att komma med förslag. Vi kan vänta ett sådant inom kort. Reservation 4 är ett uttryck för den gamla socialdemokratiska antipatin mot Bromma flygplats. Det har varit en lång strid i många år om den. Som väl är ser det ut som om Bromma flygplats skall få en existens även efter 1996 års utgång. Det är särskilt viktigt, som jag sade för en stund sedan, därför att den avreglerade och konkurrensutsatta flygtrafiken i Sverige är helt beroende av att Stockholmsområdet har Bromma flygplats kvar. I reservation 5 begär Socialdemokraterna att staten skall ta ekonomiskt ansvar för en regional flygplats i Stockholmsregionen. Det får man bemöta med att det får bli en senare fråga, om flygtrafiken på Bromma flygplats skulle komma att upphöra. Kenneth Attefors från Ny demokrati har i reservation 6 begärt driftstöd till flygplatserna i Gävleborgs län. Det är en lika onödig reservation som Socialdemokraternas. Det är på s. 16 i betänkandet redan uttalat att det finns bidrag till kommunala flygplatser. Det finns pengar att ansöka om. Det står att läsa även på s. 30 i betänkandet att detta är möjligt. Så det kravet är också redan tillgodosett. Karl-Erik Persson från Vänsterpartiet uttalar, icke förvånansvärt, att flyget har sin plats i transportsystemet endast när det gäller transporter på långa sträckor. En fråga som kan ställas till Karl Erik Persson är: Vad menas med långa sträckor? Är det sträckan mellan Norrland och Stockholm eller mellan Malmö och Stockholm? Det finns naturligtvis en viktig funktion för luftfartyg av olika storlek att beflyga olika sträckor. Det är alltså inte möjligt att inta en sådan ställning som Karl-Erik Persson har gjort. I sin meningsyttring ställer han kravet på stöd till Gunnarnflygplatsen för civil flygfart. Jag får ge honom samma råd som till Kenneth Attefors, att det finns en pott att söka bidrag från. Med detta, herr talman, yrkar jag än en gång bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! När det gäller den nya situationen med ett konkurrensutsatt inrikesflyg är det alldeles klart att en omstrukturering från en så totalt monopoliserad marknad som det har varit i Sverige innebär stora svårigheter. Det betyder också att vissa sträckor blir mindre beflugna. Det kommer säkerligen att rätta till sig. Vi har exempel från andra håll på hur en monopolmarknad, när den avregleras, efter en omstruktureringsperiod så småningom stabiliserar sig och ger en stadigvarande bättre flygtrafikförsörjning. En del av svårigheterna har naturligtvis sin orsak i att vi upplever en ekonomisk recession, som medför mindre antal passagerare och färre flygfrakter än tidigare. Det är en besvärande omständighet att recessionen inträffar samtidigt som avregleringen har inletts. När det gäller reservationerna är mitt svar alltså att det går bra att läsa majoritetstexten och se att de yrkanden som Socialdemokraterna har ställt i sina motioner är tillgodosedda, med formuleringar som utan vidare skulle ha kunnat accepteras. Men man har velat profilera sig. Jag vidhåller fortfarande att reservationerna är -- jag vill inte säga onödiga därför att det är ett olämpligt ord i sammanhanget -- i varje fall obehövliga.

Herr talman! Jag vill bara kort säga att jag till fullo instämmer i det som Rolf Clarkson sade om Bromma. Jag hoppas att Oskar Lindkvist nämner mig vid namn eller mitt parti, eftersom jag har ytterligare något att tillägga om jag får chansen. När det gäller reservationen om driftstödet för flygplatserna i Gävleborgs län ser jag att min partikollega Arne Jansson sitter och eldar upp sig för ett eldande tal här framöver. Han kommer att försvara den reservationen.
Herr talman! Rolf Clarkson är ganska snäll och timid i sitt anförande. Jag tycker att det är märkligt när han säger att vi har antipati mot Bromma flygplats. Det vill jag inte hålla med om. Det kan någon gång vara klokt att också som politiker lyssna på människorna och inte bara till näringen. Vad som är långa sträckor kan alltid diskuteras. Man måste ju ta sig med buss från Stockholm ut till Arlanda, med flyg därifrån till någon flygplats ute i landet och sedan komma från den flygplatsen till den centralorten. Samtidigt kan man åka tåg från Stockholms Central, mitt i Stockholm, till någon centralort mitt i landet, och kanske på kortare tid än det tar att flyga. Det är bekvämare att åka tåg än att flyga. Går man ut till människorna och frågar om de vill vara med och satsa skattemedel för att bibehålla en flygplats i deras hemlän eller hemkommun, tror jag faktiskt att de hellre vill ha järnväg. Som också Rolf Clarkson är mycket väl medveten om kommer möjligheterna med snabbtåg och höghastighetståg att innebära att flygets konkurrenskraft -- om man verkligen skall vara ärlig -- på korta flygsträckor i närheten av Stockholm minskar, eftersom man fortsättningsvis skall utnyttja Arlanda. Ingen kommer att vilja bära kostnaden. Ingen, inte ens Rolf Clarkson som vill spara på statliga medel, önskar eller vill föreslå en finansiering via statskassan eller komunerna av flygplatser som ligger nära Arlanda. De kommer faktiskt att läggas ned. Frågan är om man inte redan nu borde diskutera detta. I vår motion menar vi att inlandet behöver stöd, inte de flygplatser i närheten av Arlanda, dit man i dag kan komma med tåg på en tid som nästan är densamma som flygtiden.
Herr talman! Användningen av olika ordvalörer är en smaksak. Jag sade att Karl-Erik Persson visade antipati gentemot flyg, men jag kan ändra det till att han visar en negativ attityd. Det är lätt att illustrera genom att läsa upp vad han skriver i sin meningsyttring: Vi vänder oss emot att regeringen är så oreserverat positiv till flygets expansion, då flyget ändå har negativa följder för miljön och då den miljövänliga järnvägstrafiken drabbas av hård konkurrens genom flyget. Flyget har sin plats i transportsystemet endast när det gäller transporter på långa sträckor. Det tycker jag är ganska negativt skrivet, och det röjer en mycket ogillande inställning till luftfart. Som jag tidigare sade är Sverige ett land med geografisk utbredning som gör luftfarten synnerligen viktig för näringsliv och invånare. I de södra delarna av landet är befolkningsunderlaget relativt bra, samtidigt som den industriella verksamheten är livlig. I den övriga delen inkl. Norrland finns enklaver av stora basindustrier och befolkningscentrum, som mer än den södra delen av landet är beroende av goda flygförbindelser. Det är också majoritetens uppfattning att man skall garantera och betona flygverksamhetens betydelse även i det inre Norrland.
Herr talman! Det behövs egentligen ingen kommentar till det som Rolf Clarkson sade. Det är bara att läsa snabbprotokollet. Jag har hela tiden sagt att flyget i Norrland, där det är fråga om långa sträckor, är oerhört viktigt för att bibehålla kommunikationerna, inte bara för näringslivet utan även för turismen och när det gäller regionalpolitiska hänsyn. Det avslutade också Rolf Clarkson sitt anförande med, att flyget utgör en bas för Norrlands inland och dess industri. Jag tror inte att näringslivet använder sig så mycket av flygtransporter, utan det är människorna som är knutna till basnäringarna som använder flyget. Jag håller helt och hållet med Rolf Clarkson om att det är detta som gäller, och det skriver vi ju också i vår motion. Men det här med närheten till flyget gled Rolf Clarkson undan på ett elegant sätt. Vi menar ju i vår motion att man inte skall satsa på de sträckor som kan trafikeras med tåg på exakt samma tid, eller med mycket liten tidsskillnad. Men vi är överens om att flyget skall vara kvar där det är dåliga kommunikationer och där det finns små möjligheter till andra kommunikationer. Det som Rolf Clarkson avslutade sitt inlägg med var glädjande att höra. Där är vi helt överens.
Herr talman! Jag vill tillfoga ett par saker som kan göra Karl-Erik Persson och kanske också andra gladare till sinnes. Den fria konkurrensen och avregleringen inom luftfarten i Sverige kommer att medföra lägre priser. När ekonomin i landet blir bättre, blir det antagligen också tätare avgångar. Det är jag säker på. Det finns dock linjer där underlaget är sämre. Staten har ett ansvar för att befrämja sådan flygverksamhet. Det kan bl.a. ta sig sådana uttryck att man gör upphandlingar i fri konkurrens på lika villkor på dessa flyglinjer. På det sättet uppkommer den minsta kostnaden för staten när det gäller att stimulera flygtrafiken ifråga.

Herr talman! Det är drygt tio år sedan riksdagen beslutade att jetplanen skulle överföras från Bromma till Arlanda. De hörde hemma där, sade riksdagen, och det hela har fungerat bra. Detta var också en framgång för de många miljörösterna i Stockholm med närliggande kommuner, som tyckte att miljöfrågorna borde få chansen. Genom riksdagsbeslutet fick också dessa röster rätt. Jag skall inte dölja att det alltsedan dess har höjts röster i synnerhet i Västerort, som ville att den socialdemokratiska regeringen skulle avsluta avtalet mellan staten och Stockholm i förtid, dvs. det avtal som löper ut den 31 december 1996. Nej, säger vi som har stått i ledningen för aktiviteterna. Riksdagen skall stå vid sitt ord. Det är fråga om riksdagens anseende, och också fråga om ett slags respekt för överenskommelser. 1991 att Bromma skall vara kvar. Det fattades beslut i Stadshuset, i regeringen och i riksdagen. Inför avtalets upplösning 1996, bara några år innan, bröts avtalet. Beslut fattades utan föregående debatt. Nu surrar allt fler flygplan återigen över nejden. De surrar över sjukhus, skolor och bostadsområden under tidiga morgnar och sena kvällar. Detta är ett svek mot miljön. Flygverksamheten passar förfärligt illa i ett sådant tättbefolkat område som utsätts för haverier litet då och då. Om Moderaterna hade fått som de ville den 17 december 1980, då riksdagen fattade beslutet, hade Bromma i dag varit en stor nordisk flygplats. Men Stockholm har inget alternativ till Gottröra och Arlanda. Flyghaverier sker i andra stora städer. Då och då får vi läsa och ta del av vad som inträffar när de stora passagerarplanen havererar i tätbefolkade områden. Många undrar när det blir Stockholms tur. Det är tyvärr ingen utopi. Trots alla säkerhetsåtgärder finns ingen garanti för att liknande haverier inte kan inträffa i Stockholm. Vad är det då som är så märkvärdigt med flyget på Bromma, och vad är det som gör att ett antal riksdagsledamöter tycker att en av deras viktigaste uppgifter är att se till att denna flygplats ständigt har ett antal flygplan omkring sig? Bulltofta i Malmö och Torslanda i Göteborg är två utmärkta exempel på att flyget skall bort från tätbefolkade områden när man anser att det är en olägenhet.

Det kommer att räcka mycket bra med en ändrad valvind. Det finns inget som jag är så övertygad om som att nästa gång väljarna skall säga sitt om Bromma och flygverksamheten där, kommer det att skapa underlag för en ändring av det beslut som riksdagen har fattat efter 1991. Nu vill också investerarna på Bromma få besked. Något flygföretag har flyttat till Arlanda, eftersom de vill vara där det är möjligt att göra omstigningar för andra flygriktningar. Ett annat flygföretag, den första upplagan av Malmö Aviation, har gått i konkurs. Det finns en ny upplaga som skall försöka sig på verksamheten. Jag påstår att det inte finns några seriösa företagare som satsar egna pengar för flygverksamhet på Bromma. Det kanske skall tilläggas att man inte gör det när man vet att det är en kort tid som återstår för den verksamhet som man planerar. Det som egentligen är den stora frågan är vem som har beslutat att jettrafiken skall återinföras på Bromma. Vem har fattat det beslutet? Riksdagen har inte fattat det beslutet. Vem har bestämt att det beslut som fattades av riksdagen den 17 december 1980, vilket innebar att jettrafiken snarast möjligt skulle flytta över till Arlanda, skall ändras? Det är i alla fall inte riksdagen. Eftersom riksdagen har fattat det tidigare beslutet, kanske vi här i kväll kan få reda på vem som är ansvarig för att det återigen är jettrafik på Bromma flygplats i Stockholm? I övrigt, herr talman, instämmer jag med det yrkande som framställdes av Sven-Gösta Signell.

Herr talman! Det är nästan med en nostalgisk eufori som jag återigen ser min gamle Det var på 70-talet som vi hade våra bataljer om Brommas vara eller inte vara. Jag skall gärna göra medgivandet att flyttningen till Arlanda var en framgång. Inte minst beroende på att världskonjunkturen, och naturligtvis också konjunkturen i Sverige, ökade antalet flygresenär kraftigt varje år. Detta gjorde att Bromma flygplats icke hade varit tillräcklig. Arlanda var ett bra drag och det finns, som Oskar Lindkvist vet, fortfarande klara krav från Luftfartsverket på att Stockholmsregionen måste ha två flygplatser. Bromma flygplats är som en redan befintlig sådan ett måste. När Oskar Lindkvist nu är orolig över trafikens omfattning på Bromma, måste han vara det mot bättre vetande. Han vet säkert att Koncessionsnämndens bestämmelser om omfattningen av flygtrafiken på Bromma är så rigorösa att endast en mindre del av Stockholmsområdets trafikförsörjning kan ske via Bromma är en utomordentlig framtidsflygplats, inte minst beroende på den tekniska utvecklingen. Överallt i världen återupprättas eller nyanläggs centrala flygplatser. Den tekniska utvecklingen på flygplansområdet gör att man har fått tystare och miljövänligare maskiner. Närheten till stadscentrum är värdefull för dem som använder sig av flyget som kommunikationsmedel. Bromma är alltså en omistlig tillgång i Lindkvist hänvisar till jetflygets avflyttning från Bromma var, såvitt jag förstår, inte ovillkorliga men dum. Den gången sade man att det jetflyg, som då i huvudsak Linjeflyg hade börjat använda sig av, borde flyttas till Arlanda, men att jetflyget -- om det håller sig inom de rigorösa miljöbestämmelser som finns för Bromma flygplats -- är en tillåten form av flygtrafik.
Herr talman! Rolf Clarkson drabbades av litet nostalgi. Det kanske man gör i vår ålder, när man har varit med i dessa debatter ganska länge. Det är bara det att Rolf Clarkson alltid har tillhört förlorarna när det gäller flyget på Bromma. Det skulle sitta mycket bra om det utvecklade sig så, att någon form av beslut kunde komma innan vi lämnar riksdagen, så att Bromma flygplats blir som det ur Stockholms synpunkt är tänkt, nämligen en bit grön mark utan flyg och flygterror för Stockholms invånare, som situationen är i dag. Jag hade en fråga till Rolf Clarkson, som har varit något slags ställföreträdande regeringstalesman i dessa frågor. Rolf Clarkson var ju med redan 1977 när en utredning tillsattes för att förstärka flyget på Bromma. Han har alltid gjort fantastiska insatser för att flyget på Bromma skall vara kvar och utvecklas som det för närvarande gör. Min fråga är: Vem har fattat beslut om att jetdrivna flygplan skall återinföras på Bromma flygplats? Jag hävdar att riksdagen inte har gjort det, eftersom frågan aldrig har underställts riksdagen. Vem har då rätt att fatta ett sådant beslut? Eller är det helt enkelt så, Rolf Clarkson, att regeringen -- även om den inte har bemyndigandet -- tror sig ha rätt att fatta vilka beslut som helst? Jag väntar på att Rolf Clarkson skall ge mig ett svar. Rolf Clarkson talade om framtidsflygplatsen. Jag skall berätta för Rolf Clarkson om vad som skall ske på Bromma flygplats. Med de bästa arkitekter och byggare som vi har i stan pågår för närvarande mycket avancerade planer på en trädgårdsstad. En liten stad växer fram i en fin grönska, omgiven av de tre koloniområden som för närvarande omgärdar Bromma flygplats. Det, Rolf Clarkson, är framtiden för Bromma flygfält. Men svara mig på frågan vem det är som har bestämt att jetmotordrivna flygplan återigen skall få lov att trafikera Bromma!
Herr talman! Jag frustar av förtjusning över att se Men jag måste avvisa hans beteckning av mig såsom den ständige förloraren i Brommafrågan. Jag är av engelsk härkomst, och som Oskar Lindkvist känner till förlorar engelsmännen ju alla fältslag utom det sista. Jag räknar med att det skall vara mitt arvegods också i Brommafrågan. Jag vet inte när det har införts ett förbud över huvud taget mot jettrafik på Bromma. Den ordalydelse som Oskar Lindkvist själv använde var att jetflyget skulle flyttas till Arlanda vid utflyttningen av inrikesflyget till Arlanda. Men att det skulle innebära ett förbud mot ett jetflyg på Bromma som följer de bestämmelser om buller och utsläpp som koncessionsnämnden har fastställt är jag inte medveten om, Oskar Lindkvist. Jag tror att denna trädgårdsstad på Bromma blir en utopi, ett slags hallucination, för Oskar Lindkvist. Det torde bli mer en stadsdel fylld med bullrig motortrafik, som skulle störa de boende där i mycket högre grad än den under dygnet tidsbegränsade flygverksamhet som nu är tillåten på Bromma.
Herr talman! Om jag inte vill säga att Rolf Clarkson är den ständige förloraren, kan jag mildra det litet grand och säga att Rolf Clarkson är den ständige tvåan. Rolf Clarkson har ännu inte lyckats med uppgiften att på ett bestående sätt bevara Bromma flygplats såsom flygplats. Det kommer inte att ske denna gång heller. Det är en kort tid kvar till nästa val i Stockholm och i Sverige. Jag kan försäkra Rolf Clarkson att jag inte blir det minsta upphetsad numera, eftersom jag är fullständigt övertygad om att nästa val kommer att sätta punkt för flygverksamheten på Bromma. Då kan de, som har satsat egna pengar på Bromma i tron på att Rolf Clarkson och hans parti har haft rätt i sin bedömning, se sina pengar gå all världens väg. De har gjort en kortsiktig investering till ingen nytta. Rolf Clarkson sade att jag hade hallucinationer när det gäller det framtida Bromma flygfält. Det har jag inte. Jag har talat med folk i Stadshuset. Vi är överens om att en av dem som skall få en inbjudan att se på själva upplägget är just Rolf Clarkson. Jag tänkte glädja honom med att han skulle få komma och titta på vad de främsta företrädarna för planering kan åstadkomma i Stockholm. Stockholm är inte fy skam såsom stad. Det finns mycket här som är bra. Det kommer också att bli bra på Bromma flygfält, när det blir miljömässigt planerat för framtiden. Dessutom vill jag nämna att det i Stockholm har bildats en arbetsgrupp för att befria flygplatsen från flygverksamhet. Det intressanta är att det i denna arbetsgrupp ingår företrädare för Socialdemokraterna, för Vänsterpartiet, för kds, för Centern och för Miljöpartiet. De har alltså för närvarande ett litet underläge i Stockholms stadshus. Men jag är övertygad om att dessa strävanden har en mycket stor bredd. Därutöver finns organisationer och villaägarföreningar som står bakom dessa aktiviteter för att befria Bromma flygfält från flyg. På s. 24 i utskottets betänkande står vad som skedde den 17 december 1980. Då beslöt riksdagen att ''trafiken med jetmotordrivna flygplan på Då frågar jag igen: Vem har bestämt att jetmotordrivna flygplan åter skall installeras på Bromma? Den frågan kan väl Rolf Clarkson ändå försöka svara på.

Herr talman! Oaktat att jag kanske tillhör en annan generation, minns jag debatten om Bromma när jag var ganska ung här i kammaren. En del av de trädgårdsstadsargument som Oskar Lindkvist nu framförde förekom väl även då i något annan version. Passar inte Bromma, kanske Tullinge är en intressant placering av denna trädgårdsstad. Det finns ju ett behov av att lägga flygplatsen någonstans. Läggs den inte på det ena stället, kan det finnas ett behov av att lägga den någon annanstans. I detta betänkande finns ett avsnitt som rör resultatutjämningen mellan statliga och kommunala flygplatser. När jag talar om resultatutjämningen, menar jag den resultatutjämning som avser kommunala flygplatser i det primära nätet. Jag talar inte om någon form av statliga bidrag utan en prestationsbaserad ersättning för utförda prestationer på dessa kommunala flygplatser i det primära systemet. Även om det nu ter sig något dystert för flyget, finns det anledning att klart markera flygets centrala roll framöver. Oaktat den dämpning som har skett under de senaste åren och oaktat de förbättrade förbindelser som snabbtågen kommer att innebära, är och förblir ett fungerande flygsystem i Sverige ett absolut villkor för att olika delar av landet skall ha en möjlighet att utvecklas industriellt och på annat sätt. Jag har med en viss oro noterat, uppriktigt sagt, i den infrastrukturproposition som regeringen har lagt fram att det finns skrivningar om flygets roll, inte minst i södra Sverige, vilka inger en viss undran och oro. Det kan finnas anledning att vid ett senare tillfälle här i kammaren debattera detta. Norrland över huvud taget är vi helt överens. Men det vore på något sätt farligt att leva i föreställningen att behovet av flyg kommer att minska när snabbtågsförbindelserna i södra Sverige nu blir bättre. Jag är alldeles övertygad om att i Kristianstad, Ronneby, Kalmar och Växjö -- jag kan fortsätta uppräkningen i södra Sverige -- är tillgången på goda flygkommunikationer, inrikes mot Arlanda och Bromma och givetvis internationellt, en fullständigt avgörande faktor för att den internationellt konkurrerande industrin skall ha en chans att utvecklas. Allt annat är och förblir illusioner. Jag hoppas verkligen att det som man kan ana mellan raderna i infrastrukturpropositionen inte innebär ett annat synsätt än att man inser flygets stora betydelse för den delen av Sverige samt statsmakternas ansvar för att upprätthålla en god infrastruktur på det sättet. 1988 års trafikpolitiska beslut innehåller en uppdelning av ansvaret för flygtrafikförsörjningen i landet. Riksdagen ansåg då att statens ansvar skulle omfatta trafik av nationell betydelse. Såsom en konsekvens av detta avgränsade man ett särskilt nät, det s.k. primärnätet. I det nätet ingår för närvarande 18 statliga och 5 kommunala flygplatser. De kommunala flygplatserna återfinns i I den proposition som låg till grund för riksdagens beslut konstaterades att de kommunala flygplatserna i primärnätet inte hade likartade förutsättningar för flygplatshållningen som de statliga. Det utredningsarbete som har bedrivits under senare år -- Flygplats 2000-utredningen och Luftfartsverkets kompletterande utredningar -- har därför haft såsom en viktig utgångspunkt att oaktat huvudmannaskapet ge likartade ekonomiska förutsättningar. Med en viss adress till företrädaren för Luftfartsverkets styrelse, herr Signell, vill jag gärna säga att det är beklagligt att det har blivit så litet av det myckna arbete som faktiskt har lagts ned inom Luftfartsverket, i samråd med olika flygplatser runt om i landet, inte minst de kommunala. Jag vill inte påstå att det har blivit en tumme eller ingenting, men vi är nog ganska många ute i landet som hade en förhoppning om att detta arbete hade resulterat i en rimligare uppföljning av den princip som riksdagen har slagit fast, nämligen likabehandlingsprincipen. I denna utredning och i detta arbete redovisas det utomordentligt klara effektivitetsnivåer i de kommunala flygplatserna jämfört med Luftfartsverkets egna, och det vet Sven-Gösta Signell mycket väl. Man behöver inte bara ta Växjö som ett gott exempel. Men det visade sig där att man hade mycket högre effektivitet i de kommunala flygplatserna. Jag tror att det även för Luftfartsverket hade varit utomordentligt bra om man hade kunnat tillgodogöra sig mer av den effektivitet och den prestationseffektivitet som fanns hos de kommunala flygplatserna, även för internt bruk inom Luftfartsverket, för att sänka det totala kostnadstrycket i luftfartssektorn. Jag beklagar att man inte har kommit längre i detta sammanhang. Jag hoppas verkligen att det görs ansträngningar just för att inom Luftfartsverket och inom hela primärnätet få ned kostnaderna. Herr talman! I årets budgetproposition behandlas återigen frågan om resultatutjämningen mellan statliga och kommunala flygplatser. Med hänvisning till den nyligen genomförda avregleringen av flyget säger kommunikationsministern, vilket utskottet instämmer i, att man inte vill göra några ändringar av detta resultatutjämningssystem. Man konstaterar att man skall låta avregleringen fortsätta ytterligare en tid för att sedan återkomma med en samlad bedömning. I utskottets betänkande konstateras att både motionärerna och kommunikationsministern synes ha samma mening när de förordar att övergångssystemet för år 1993 för resultatutjämning skall fortsätta gälla i avvaktan på en utvärdering av avregleringens effekter och en ny bestämning av statens ansvar för flygplatsnätet. Mot den bakgrunden är det något förvånande att konstatera att man i propositionen och i utskottets betänkande tar upp tanken att man skulle bryta ut de fem kommunala flygplatserna ur primärnätet och måhända föra in dem i samtalen mellan stat och kommun när det gäller transfereringarna mellan stat och kommun. Jag anser att detta är utomordentligt ologiskt. Först hävdar man att man skall avvakta en utvärdering av primärnätet och avregleringens effekter där under något eller ett par år för att vinna större erfarenheter. Det kan vara en klok bedömning. Då är det mycket anmärkningsvärt att man i nästa steg bryter ut 5 av primärnätets 23 flygplatser för en särskild behandling, särskilt med tanke på att hela transfereringssystemet mellan stat och kommun är uppbyggt med en hög grad av generalitet -- det skall vara ett antal generella faktorer som påverkar hur mycket pengar olika kommuner skall få från staten. Det är då märkligt att man blandar in innehavet av flygplats som en komponent i systemet. I utskottets skrivning tycker jag mig ändå ana att man känner en viss tveksamhet inför detta. Grundinställningen från utskottets sida är att man under en tid bör avvakta och se avregleringens effekter på primärnätet. Därefter kan man göra en samlad bedömning och återkomma. Då bör man också återkomma och finna former för en resultatutjämning mellan de kommunala och de statliga flygplatserna inom ramen för Luftfartsverket, utan att det påverkar den statliga budgeten. Det skall alltså ligga inom Luftfartsverkets eget system. Då bör det finnas möjligheter, med bibehållet avkastningskrav, att klara detta. Det är jag alldeles övertygad om. Det finns goda förebilder i de kommunala flygplatserna. Med förhoppningen att man kan tolka det på detta sätt, har jag för närvarande inget direkt annat yrkande. Men jag skulle gärna vilja ställa en fråga till utskottsmajoritetens talesman Rolf Clarkson om han delar min uppfattning att det måhända är bättre att få en samlad bedömning av primärnätet än att på detta sätt bryta ut fem av de 23 primära flygplatserna för ett mycket egendomligt system och bygga in det i stat och kommunförhandlingarna.
Herr talman! Redan i replikskiftet med Karl-Erik Persson sade jag att det även i de södra delarna av Sverige fanns ett stort och legitimt behov av att ha ett bra flygutbud. Det är ju vad Anders G Högmark har pläderat för i sitt inlägg. Som en kommentar till vad han har sagt, får jag väl tillstå att jag tycker att kommunikationsministern självfallet har rätt i att han i denna avregleringsfas som inrikesflyget befinner sig i gör klokt i att avvakta med ett slutgiltigt ställningstagande om flygplatserna inom det statliga primärnätet. Men då vi hade en diskussion om detta i utskottet hade vi, måhända obefogat, intrycket att de krav som Anders G Högmark ställde i sin motion skulle innebära ökade kostnader för staten. Vi har numera klart för oss att så inte är fallet. Jag bedömer det därför som rimligt att de fem flygplatser som är kommunalt ägda och ingår i det statliga primärnätet -- jag tänker t.ex. på Kristianstad, Växjö och Borlänge -- borde få del av resultatutjämningen även i fortsättningen.

Herr talman! Jag vill först göra en reflexion. Enligt Rolf Clarkson var vår motion tillgodosedd. Varför har utskottet då avstyrkt den? Hade det inte varit på sin plats att utskottet i stället glatt hade konstaterat att den var tillgodosedd i alla delar? Gävleborgs län är efter Norrbottens län det värst drabbade länet i fråga om arbetslöshet. De prognoser som föreligger är alarmerande. Den enda förhoppning som vi har haft var att regeringen i sin proposition 176, Investeringar i trafikens infrastruktur, skulle prioritera utbyggnaden av snabbtåget mellan Stockholm och Sundsvall samt utbyggnaden av E4 till motorväg och därmed tidigarelägga investeringarna. I denna proposition kom det avgörande dråpslaget mot länen utefter Mellannorrlandskusten. Varken ostkustbanan eller utbyggnaden av E4 var prioriterade av regeringen. sjätte huvudtiteln E 2, där man dessutom förutskickade att driftstödet till de kommunala flygplatserna i Hudiksvall, Söderhamn samt Gävle skall dras in, vore detta rena dödsstöten för Om denna regerings intention skulle förverkligas, har man anledning att befara att Gävleborgs län nu kommer att förlora ytterligare huvudparten av sin fortfarande aktiva industri. Den arbetslöshet som därmed förutskickas kommer att lägga länet på en förnedrande förstaplats. Det är alltid mycket svårare att bygga upp något nytt än att investera i den etablerade sysselsättningen för att bibehålla denna. Söderhamn samt Gävle brottas med svåra ekonomiska problem. När nu regeringen i sin proposition inte har prioriterat E4 samt snabbtågsprojektet, är ovan nämnda kommuner tvingade att med alla medel hålla liv i sina flygplatser, så att industrirester och allmänhet m.m. kan verka utan störningar. 15,2 miljoner kronor som utgår som driftstöd skall minst 10 miljoner kronor användas till stöd av de kommunala flygplatserna i Norrlands inland. Om regeringens förslag innebär att de tre kommunala flygplatserna i Gävleborgs län mister sina stöd, kommer detta att verka som en katalysator för den stigande arbetslösheten och naturligtvis för nedläggning av industrierna. Det är därför inte mer än rimligt att låta de tre kommunerna behålla sina statliga bidrag tills det nya snabbtåget trafikerar sträckan Sundsvall-- Stockholm via Arlanda med större turtäthet och snabbare än i dag samt att prioritera E4 upp till Sundsvall och bygga ut den till motorväg. Detta statliga stöd borde kunna garanteras kommunerna samt indexuppräknas varje år fram till dess att Mellannorrland -- och därmed resten av Norrland -- anslutits till resten av Sverige och trafik på väg och järnväg kan bedrivas under samma villkor som för de boende i Sydsverige. Hur var det som det lät för inte så länge sedan? Jo, att hela Sverige skall leva! Det som man tydligen underlät att säga var: Javisst skall det leva -- men under olika villkor! Herr talman! Egentligen är detta inlägg överflödigt, då man kan konstatera att nästan alla partier -- detta inkluderar samtliga regeringspartier -- har motionerat enligt Ny demokratis motion i detta ärende. Dessa motioner kommer givetvis från länets egna ledamöter. Hur väl de argumenterat och därmed förankrat sina motioner i sina egna partier får kommande votering utröna. Man får väl anta att de skrivit motionerna i denna allvarliga fråga inte bara för att få positiva skrivningar för sig själv och partiet i lokal press och övriga medier. Redan nu kan jag tyvärr konstatera att resp. partiers ledamöter i utskottet inte reservarat sig till förmån för de motioner som är skrivna av länets ledamöter. Emellertid har samtliga partier samt länets ledamöter fortfarande en chans att visa vad de samt partierna går för, nämligen genom att stödja Ny demokratis motion och därmed Utskottets uttalande att det icke bör föregripa prövningen av bidrag genom att uttala sig till förmån för bidrag till nämnda flygplatser finner jag mycket konstigt. Utskottet kan och borde med tanke på att så många partier motionerat för stödet ha tillkännagivit att bidraget skall utgå så länge som ostkustbanan och E4 inte är utbyggda. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall på vår reservation nr 6 vid mom. 28 i trafikutskottets betänkande nr 19, vilket innebär bifall till Ny demokratis motion T701 om fortsatt stöd till flygplatserna i Gävle, Söderhamn och Hudiksvall.
Herr talman! Arne Jansson sade själv att hans inlägg var onödigt, och jag instämmer till fullo i detta. I den mån han berörde den flygplatsfråga i Gävleborg som behandlas i detta betänkande ber jag honom att läsa majoritetstexten på s. 32, som lyder: ''Utskottet anser sig inte heller i detta sammanhang böra föregripa prövningen av bidrag genom att uttala sig till förmån för bidrag till flygplatserna i Gävleborg. Huvudmännen för dessa flygplatser har alltså att i vanlig ordning ansöka om bidrag från anslaget. Även de här aktuella motionsförslagen avstyrks således.'' Som jag sade i mitt inledande anförande är också reservation 6 exempel på en onödig reservation, eftersom majoritetstexten är positiv och klarläggande för motionären. När nu herr talmannen var vänlig nog att låta Arne Janssons inlägg beröra både järnvägs och vägfrågor vill jag också säga till Arne Jansson när det gäller järnvägar att ostkustbanan är mycket högt prioriterad av regeringen och säkert också kommer att bli så av riksdagen. Ostkustbanan skall enligt den föreliggande infrastrukturpropositionen så snart som möjligt byggas ut för snabbtågstrafik. Går vi upp till Hudiksvall finner vi en tidigare utläggning av projekt för ungefär 800 miljoner kronor. Med dessa upplysningar anser jag att jag på ett tillfredsställande sätt har beskrivit den positiva inställning som regeringen har till infrastrukturfrågorna i Norrland.
Herr talman! Jag fick inte svar på frågan varför utskottet, om min motion är så väl tillgodosedd, inte säger detta. Utskottet hemställer klart och tydligt att den skall avslås, med den motiveringen att huvudmännen för dessa flygplatser har att i vanlig ordning ansöka om bidrag från anslaget. Om anslaget tar slut, finns det inget bidrag att ansöka om. Jag skulle därför önska att anslaget var så konstruerat att flygplatserna i fråga var garanterade ett bidrag.

Fru talman! För ett år sedan beslutade en enhällig riksdag efter initiativ från oppositionspartierna om tillsättandet av en kulturpolitisk utredning bl.a. för utvärdering av 1974 års kulturpolitiska mål. Särskilt pekade riksdagen då på att uppmärksamheten skulle riktas mot decentraliseringsmålet och på hur uppkomsten av nationella kulturella centrum ute i landet skulle främjas. Det är naturligt, eftersom Sveriges riksdag har ett ansvar för kulturen i hela landet. Tanken från riksdagens sida var att utredningens resultat skulle kunna ligga till grund för direktiven till myndigheterna våren 1994 inför den då fördjupade anslagsframställningen hösten Från socialdemokratisk sida har vi särskilt betonat följande punkter. En viktig utgångspunkt för den framtida kulturpolitiken bör vara att metodiskt främja ett ökat samspel mellan olika kulturverksamheter i landet. Ett i verklig mening nationellt kulturliv förutsätter dynamik, rörlighet och erfarenhetsutbyte mellan olika konst och kulturområden. En central statlig uppgift för 90-talets kulturpolitik är att gynna uppkomsten av fler kulturella centrum utanför Stockholm samt att ge nationella uppdrag till institutioner ute i landet. Det kan t.ex. vara Bildmuseet i Umeå, Rooseum i Malmö, Röhsska museet i Göteborg, glasmuseet i Växjö, utveckling av Arbetets museum i Norrköping eller det nya marinmuseet i Karlskrona. En nationell fond för kulturbyggnader och kulturturism bör bildas. Det är också viktigt att studera hur 1974 års mål har uppnåtts i vad gäller barn och ungdomar. I en särskild motion redovisar vi förslag till åtgärder som vi anser särskilt angelägna, och då inte minst inom skolans område. Vid en utvärdering är det speciellt viktigt att beakta målet om kulturell jämlikhet. Vi understryker också vikten av vidgat deltagande inom kulturlivet. Kultur får inte vara en angelägenhet enbart för den bildade medelklassen. Först ett år efter riksdagens beslut tillsätter kulturministern nu utredningen. Detta innebär att utredningen knappast kan påverka direktiven till myndigheterna våren 1994, eftersom utredningen skall vara klar senast i december 1994. Denna senfärdighet -- eller missmanagement, som det skulle kunna kallas på nysvenska -- har lett till att utskottet har ansett sig tvingat att lägga fram ett antal förslag till riksdagen för att dels påskynda processen, dels förhoppningsvis höja kvaliteten i utredningsarbetet. Ett enhälligt utskott konstaterar att det är ''anmärkningsvärt att utredningen inte tillsatts förrän i dagarna, efter vad utskottet anfört i sitt betänkande i ämnet innebar det att utredningen skulle få ett omfattande uppdrag och skulle få en skyldighet att snabbt redovisa detta''. Detta konstaterande borde rimligen kulturministern ta till sig.

Dessa delar av direktiven för den övergripande kulturpolitiska utredningen bör alltså övergå till en särskild parlamentarisk utredning. Dessutom föreslår utskottet riksdagen att för det andra uttala sig för att även de i dagarna tillsatta enmansutredningarna om teatrarna och om museerna likaledes blir parlamentariska med samma tidsramar för uppdraget. Det innebär att man på ett tidigt stadium kan få in de politiska, parlamentariska övervägningarna i processen. Vi är nog alla överens om att detta är stora, viktiga, komplicerade och ibland politiskt besvärliga frågor. Då kan det vara en fördel att dessa övervägningar ingår i den politiska processen på ett tidigt stadium. Innan riksdagen har haft möjlighet att i plenum diskutera och besluta om dessa utredningar går kulturministern ut i en TT-intervju och säger att hon minsann inte tänker bry sig om ett sådant riksdagsbeslut. Detta är lindrigt sagt uppseendeväckande, och det påminner ganska mycket om Karl XI:s försmädliga anslag på milstolparna på riksdagsmännens väg inför 1686 års riksdag: Vad göras skall är redan gjort, I herredagsmän resen icke så fort. Innan riksdagen fattat något beslut tillrättavisar alltså kulturministern 1993 års demokratiskt valda riksdag. Hon har tydligen inspirerats av Karl XI:s ord och därmed missuppfattat parlamentarismens innebörd. Parlamentarismen förutsätter nämligen att riksdagen skall ha förtroende för -- eller i vart fall tolerera -- regeringen. Det skall inte råda det omvända förhållandet. Visserligen kan man tycka att Sveriges mest kompetenta regering förtjänar en från regeringssynpunkt bättre riksdag. Nu är det dock så, att denna riksdag är vald av svenska folket, och det får regeringen faktiskt finna sig i. Jag tycker, fru talman, att kulturministerns TT uttalande är klandervärt. Om riksdagen gör ett uttalande om utredningar, skall regeringen självfallet följa detta. Så säger all rimlig konstitutionell praxis. Det är en helt annan sak om riksdagen inte ger några anvisningar eller om nya sakförhållanden uppstår. Så är dock inte fallet här. Man har inte ens fattat beslut, och det är osäkert var majoriteten ligger. Regeringspartiernas reservationer är därför något märkliga. I stället för att hävda riksdagens intresse speglar dessa reservationer mer tänkandet att vad far gör -- eller i detta fall vad mor gör -- är alltid bäst. En annan fråga som är viktig att uppmärksamma, såväl i den kulturpolitiska övergripande utredningen som under nästa budgetår är kultur i arbetslivet. Det finns flera fördelar med arbetsplatserna som utgångspunkt för kulturaktiviteter. Många har långa resvägar till jobbet och bor långt ifrån de traditionella kulturlokalerna. Skiftarbetare har ofta ingen möjlighet att delta i kulturlivet. Om man är ovan vid olika kulturformer, erbjuder arbetsplatsen ofta en bra, naturlig och djupare bekantskap med böcker, konst, teater eller sång och musik. Vissa andra akuta insatser, oavsett utredningen, behöver göras. Det handlar om uppräkning av stödet till amatörorganisationer, om stödet till centrumbildningar, om anslagen till de samlingslokalägande organisationerna och om stöd till konstbildande verksamhet. Vi föreslår också att riksdagen bör bifalla förslaget att inrätta ett särskilt anslag för kultur i skolan. Vi har fått flera rapporter om att satsningarna här har minskat kraftigt. Detta är allvarligt, eftersom det ytterst handlar om den unga generationens rätt till kulturella upplevelser. Tyvärr har vi på dessa senare, akuta punkter inte fått gehör hos utskottets majoritet. Jag vill uttrycka förhoppningen att riksdagen följer de socialdemokratiska reservationerna i dessa avseenden. Jag skall också tillägga att Ingegerd Sahlström och Leo Persson senare kommer att tala för socialdemokraternas ståndpunkter när det gäller i nu nämnd ordning biblioteksfrågorna och behovet av en bibliotekslagstiftning samt kulturmiljöfrågorna. Slutligen är det vår förhoppning att de utredningar som nu är på gång kommer att bedrivas med stor öppenhet och att utredningarna i sig skall stimulera till debatt vad gäller inte minst kulturpolitikens inriktning samt teatrarnas och museernas utveckling. Den fria debatten i sig kan alltså stimulera till bra förslag. Med detta, fru talman, ber jag att få yrka bifall till följande reservationer till kulturutskottets betänkande nr 17, nämligen nr 5 och 7, och till betänkande nr 18 reservationerna nr 1, 4, 10 och 15.

Fru talman! Som enkel ersättare i kulturutskottet känner jag mig definitivt inte som Karl XII. Jag nalkas kulturfrågorna med respekt och ett öppet sinne. Det är ett stort ansvar att på bästa sätt fördela 3 miljarder i bidrag till en uppsjö av angelägna ändamål. Vilka prioriteringar måste göras? Var gör de knappa resurserna mest nytta? Det är frågor som vi ställer oss. Inom Ny demokrati ser vi det som en av kulturpolitikens viktigaste uppgifter att stödja det som har värde och kvalitet, men som inte kan realiseras på marknadens villkor. Attityden till kulturen behöver förändras i riktning mot det synsätt som finns på många håll i det nya Europa. Där betraktar man kulturen som en tillväxtfaktor både i livskvalitet och i statskassa. Vi i Ny demokrati vill också försöka skaffa förutsättningar för samspel mellan privata och statliga initiativ. Vi anser att vi måste lära oss mer om detta genom att t.ex. studera hur länderna i den gemensamma marknaden försökt att lösa dessa problem. Det är därför med en viss besvikelse jag i kulturdepartementets kommittédirektiv för kulturpolitikens inriktning fått läsa att intresset för Europa kanske är något begränsat från regeringens horisont. På direktivens totalt 11 sidor diskuterade man den internationaliserade kulturen -- ett förfärligt ord i och för sig -- på en knapp halvsida. Det är detta Europa som vi nu skall närma oss med stormsteg. Vi tror att tyngdpunkten måste läggas mer på Europa och att man måste ha de europeiska tankegångarna som underlag för hur vi skall klara den framtida kulturpolitiken i Sverige. Jag fann vidare till min besvikelse att ordet turism knappast var nämnt i direktiven. Turismen är en underutvecklad näring i Sverige, och Sverige är ett turistland som är dåligt marknadsfört utomlands. Styrelsen för Sverigebilden har nyligen publicerat en marknadsundersökning, Image of Sweden in Europe, där det klart framgår att europén söker sig till Sverige, som studien säger, främst för ''historical and cultural attractions, unspoiled nature and scenery''. Turistandet kommer i allt högre grad att ske i kulturhistoriskt intressanta miljöer. Det är emellertid inte så mycket som har gjorts för att möta turismens klart uttalade önskemål om tillgänglighet, levandegörande och marknadsföring. Det är därför angeläget att Näringsdepartementet tar kraftiga initiativ för att få i gång ett verkningsfullt samarbete mellan turistnäring, företag, naturliv, kulturminnesvård och museer. Vi har därför motionerat om en kraftig satsning på natur, kultur och turism. Ett elegant och effektivt sätt att minska vårt budgetunderskott. Med all min nyvunna entusiasm över kulturfrågor blir jag förvånad över Kulturdepartementets svala intresse för att köra i gång en utredning om den framtida kulturpolitikens inriktning, som de facto beslutades av riksdagen redan den 9 april förra året. I utskottet har jag utan några som helst politiska övertoner framfört min och partiets mening om hur man skulle få fart på utredningsarbetet om de framtida kulturrelationerna mellan Europa och Sverige och hur man på basis härav kan dra upp riktlinjerna för den framtida svenska kulturpolitiken. Som en man från den hårda verkligheten föreslår jag, för att i någon mån vinna tillbaka den tid som gått förlorad på grund av att den stora av riksdagen beslutade utredningen försenades nästan ett helt år, att den kulturpolitiska utredningen skall kopplas ihop med tre smärre parlamentariska utredningar beträffande den internationaliserade kulturen, museer och teater. Med min oerfarenhet av politiskt arbete har jag inte lagt några konstitutionella synpunkter på utredningarna, utan jag har endast som företagsledare önskat att utredningsarbetet skall kunna bedrivas så snabbt och effektivt som möjligt. Jag har förfäktat små parlamentariska utredningar därför att man kanske då kan stycka upp utredningarna och få med kvalificerade experter från Ny demokrati, som vi är lyckliga att ha i riksdagen. Det är definitivt skillnad mellan att sitta med som parlamentariker och expert och att ingå i en referensgrupp. Att man nu skall ha en internationell parlamentarisk utredning bedömer jag som något självklart. Jag är därför både glad och tacksam att Birgit Friggebo, enligt meddelande från TT, kan tänka sig att lyfta ut Europafrågorna från den kulturpolitiska utredningen. Det ställer vi naturligtvis helhjärtat upp på. Jag vill emellertid samtidigt redovisa att jag inte fått något gehör hos utskottet för mina starka önskemål att utredningen skall bedrivas med skyndsamhet och att redovisningen av de tre mindre utredningarna skall göras före utgången av 1993. Detta skulle göra det möjligt för den stora kulturpolitiska utredningen att redovisa sitt resultat före april 1994, i stället för som det nu är sagt i slutet av 1994. Det gäller att ta tillbaka den tid som gått förlorad därför att regeringen dröjt nästan 11 månader med att tillsätta den kulturpolitiska utredningen. Jag vet att det går att arbeta snabbt. Jag har lärt mig från mina företag. Jag kan icke förstå och tycker att det är oanständigt att man skall ha så långa utredningstider. Att det går att arbeta snabbt även i riksdagen har jag fått klart för mig när jag deltagit i utredningen om ägande av Sveriges TV och radio. Specialutredningen stöptes av olika orsaker om till en parlamentarisk utredning. Den klarade av sitt jobb på mindre än två månader. Ordförandena i de här utredningarna spelar naturligtvis en stor roll. Vi var glada att ha en effektiv ordförande från Folkpartiet som gjorde ett utomordentligt jobb och fick oss alla att i enighet skriva under på resultatet. I det betänkande som vi nu diskuterar har Ny demokrati rent principiellt intagit ståndpunkten att vi i dagens ekonomiska läge inte skall göra några nysatsningar inom kulturområdet på bekostnad av kulturens basverksamheter. Vi avser att begränsa kulturrådets utvecklingsanslag. Vi har en reservation till mom. 7 som jag yrkar bifall till. Nu vill jag övergå till kulturutskottets betänkande Ny demokrati tillfogade reservationerna avser nästan enbart nedskärningar av, som vi anser, onödigt stora anslag, som inte motiverats på ett tillfredsställande sätt. Dessa nedskärningar är för oss en kungsfråga. Det går som en röd tråd genom Ny demokratis agerande i alla utskott att vi måste göra nedskärningar. Jag har t.ex. här i kammaren varje gång jag har haft tillfälle diskuterat nedskärningar. Senast tog jag upp organisationsbidragen, som jag anser att man måste skära ned. I alla dessa reservationer som jag har utformat har jag pekat på nödvändigheten av sparsamhet. Jag har svårt att tänka mig att mina kolleger inom socialdemokratin och regeringspartierna inte skulle vara besjälade av samma nit. Jag har med viss besvikelse sett att de förhåller sig passiva till mina ambitioner om besparingar. Skall vi klara landet och våra problem måste vi börja spara i det lilla. Det har man lärt sig som företagare i dagens Sverige. Jag tror att mina riksdagskolleger skulle må bra av att tänka mer aktivt och aggressivt i de här frågorna. Fru talman! Då kammaren är tidsmässigt ansträngd i dag begränsar jag mig till att yrka bifall till mina reservationer 5, 19 och 25.

Fru talman! Vi behandlar nu fem stora betänkanden. Det är svårt för mig att hinna ta upp alla viktiga frågor som dessa betänkanden berör. Jag tvingas därför begränsa mig till några frågor som jag tycker är särskilt viktiga. Innan jag kommer in på dessa sakfrågor, vill jag kommentera de utredningar som är aktuella. Den stora kulturpolitiska utredningen är nu äntligen tillsatt. Vi från Vänsterpartiet har flera gånger påpekat att det är orimligt med så långa dröjsmål från ett beslut i riksdagen till dess utredningen tillsätts. Vi nödgas nu se att denna kritik är riktig. Detta långa dröjsmål kommer att få en rad negativa följdverkningar. Det stora problemet blir naturligtvis att kunna genomarbeta direktivens alla mål under den korta tid som utredningen har till sitt förfogande. Därför har utskottet förslagit att en del skall lyftas ut. Den internationaliserade kulturen skulle göras till föremål för en särskild utredning. Jag beklagar detta, men jag tror att det är nödvändigt. Naturligtvis hade jag hellre sett att denna stora kulturpolitiska utredning hade kunnat börja sitt arbete kanske redan tidigt i höstas och också givits tillräckliga sekreterarresurser, så att även detta viktiga avsnitt om den internationaliserade kulturen hade kunnat ingå och blivit vederbörligen genomarbetat. Men nu är det allså inte så, och Vänsterpartiet står därför bakom utskottsbetänkandet om en särskild parlamentarisk utredning om den internationaliserade kulturen. Utskottet har också föreslagit att Museiutredningen och Teaterutredningen skall vara parlamentariska. Även om jag naturligtvis inser att det kan komma att bli problem även för dem, framför allt när det gäller att bli klara med sina uppdrag så att utredningarna kan ingå i den stora kulturpolitiska utredningens slutbetänkande, anser vi faktiskt att det är viktigt att också de får en parlamentarisk sammansättning. På detta sätt skulle kulturfrågorna kunna lyftas upp till en rättmätig och viktig plats i det parlamentariska arbetet. Debatten och intresset kring både teaterfrågor och museifrågor skulle därmed lyftas fram. Vi står alltså bakom utskottets förslag om detta. Ovanpå alltihop har Vänsterpartiet dessutom föreslagit en ytterligare utredning. I andra sammanhang har regeringen tagit fasta på danslivets behov av utveckling och också föreslagit vissa förstärkningar i budgeten. Men vi menar att danslivet borde få en ordentlig genomlysning. Vi tror, i likhet med Svensk danskommitté, att detta skulle göras bäst i en utredning. Den bör i så fall analysera dansområdets struktur och föreslå insatser på dansområdet utifrån ett långsiktigt perspektiv. En sådan utredning borde naturligtvis omfatta såväl professionell dans som amatördans liksom utvecklingen av institutioner och andra offentliga insatser, centralt, regionalt och lokalt. Till detta hör även frågan om länsdanskonsulenter, som exempelvis har lyfts fram i en motion av Karl Göran Biörsmark från Östergötland. Han pekar på behovet av en länsdanskonsulent för Östgötabaletten. Men jag tycker att frågor av detta slag, dvs. om länsdanskonsulenter, naturligtvis borde beredas i samband med en utredning som behandlar hela dansområdet. Fru talman! Jag kommer nu att övergå till att tala om biblioteksfrågor. Jag har förstått att Socialdemokraterna har en talare som skall tala särskilt om detta. Men vi i Vänsterpartiet har inte denna möjlighet att dela upp detta. Jag får därför ta upp alla dessa frågor i ett sammanhang. Vänsterpartiet har upprepade gånger väckt förslag om en bibliotekslag. Jag vill påstå att skälen för en sådan lag växer sig starkare för varje månad som går. Nedskärningar av statsbidragen till kommunerna och lågkonjunkturen slår hårt mot alla delar av kulturen, men utbildningen och folkbiblioteken drabbas på många håll mycket hårt av dessa kraftiga inskränkningar i verksamheten. Vi vet alla att avgiftsfinansieringshotet inte på något sätt är avvärjt. Men nu, fru talman, hotas också länsbiblioteken av nedläggning. Hur osannolikt det än låter har exempelvis Västerbottens läns landsting föreslagit nedläggning av länsbiblioteket i Umeå. Om detta beror på okunnighet eller bara är något slags missriktat sparnit, vet jag inte. Men så är det i alla fall. Vi får hoppas att man tar sitt förnuft till fånga. Frågan är helt enkelt om man kan göra detta helt ensidigt. Länsbiblioteken får ju ordentliga statsbidrag för delar av sin verksamhet. I en bibliotekslag, som vi har verkat för och vill ha, borde man naturligtvis ta fasta på de viktiga uppgifter som biblioteken har. Bibliotekens roll när det gäller undervisning, såväl den individuella bildningen som den officiella med skola och universitet, är, skulle jag vilja påstå, omistlig redan från daghemmen som undervisningscentrum. En bibliotekslag skulle naturligtvis vara en garant för fria fjärrlån. Jag vill påstå att dessa fria fjärrlån är en förutsättning för att studier och forskning över huvud taget skall kunna bedrivas över hela landet. Det är inte bara distansstuderande som behöver detta, utan det behöver alla. Bibliotekens samlingar speglar också vårt kulturella arv. En bibliotekslag skulle vara en garant för och säkra tillgången till dessa samlingar men också till samlingarnas fortbestånd och förnyelse i takt med samhällets utveckling och förändring. Yttrande och tryckfrihetsrätten levandegörs av biblioteken. Att ha fri tillgång till information och själv kunna bilda sig en uppfattning i olika frågor är en av demokratins grunder. Mångfalden och variationen i utbudet av litteratur är viktiga, särskilt när det gäller barn och ungdomsåren, då grunden för ett litteratur och läsintresse läggs. Jag tror att lusten för läsande och läsvana skapas bl.a. genom att man tidigt ger barn tillgång till böcker. Bara detta att ha många böcker omkring sig utgör grunden för en framtida läsglädje och lust till litteratur. Väldigt få barn skulle ges denna möjlighet att tidigt få leva med böcker om inte biblioteken med sitt rika utbud hade funnits. Det är inte möjligt att köpa och ge barn den stora mängden böcker som jag tror att de behöver. Det handlar naturligtvis inte bara om mängden böcker men tillgången till dem, möjligheten för det lilla barnet att få välja. En bibliotekslag skall också garantera fri och gratis tillgång till all information, litteratur och service för alla åldrar på våra bibliotek. Jag menar också att man i en bibliotekslag skall definiera de övergripande målen för biblioteksverksamheten och ange ramarna för den kommunala och regionala verksamheten utan att detaljreglera den. Kommunerna skall som nu driva biblioteken och utforma deras verksamhet efter lokala förhållanden. Men bibliotekslagen behövs som en grund för deras verksamhet. Fru talman! Vi behöver en nationell bibliotekspolitik, och vi måste ha en bibliotekslag. Vänsterpartiets första motion om en bibliotekslag väcktes redan för tio år sedan. Vi har ända fram till nu varit ganska ensamma om detta förslag, om man undantar stora delar av de biblioteksanställda som har stött det från början. Men nu drivs denna fråga, vilket vi alla vet, av Författarförbundet. Många socialdemokrater och enstaka politiker från andra partier talar också om behovet av en bibliotekslag, vilket jag tycker är glädjande. Självklart löser en bibliotekslag inte alla dagens problem. Det troliga hade väl varit att det hade varit lättare att undvika aktuella nedskärningar när det gäller biblioteken om Vänsterpartiets bibliotekslag redan hade varit genomförd. Fru talman! När det gäller kulturpolitikens inriktning över huvud taget, tycker jag ibland att det är litet svårt att urskilja vad regeringen har för idé och vad den vill med sin kulturpolitik. Men ett ord som ofta förekommer i dessa sammanhang är professionalism. Det låter mycket stiligt. Yrkeskunnande och yrkeskunskap är självfallet bra och måste finnas inom kulturens område. Kvalitet är ett annat ofta förekommande begrepp. Det är också mycket bra. Men frågan är hur man skall nå målen om professionalism och kvalitet. Kan man över huvud taget få kvalitet och professionalism i något, dvs. en topp eller en elit i någon verksamhet, utan att sörja för bredden och basen? Fru talman! Nästa ärende som skall behandlas i dag är idrotten. Låt mig ett ögonblick låna idrotten som en bild just för verksamhet med en professionell topp och en bred bas. Verklig toppidrott utan breddidrott och utan bas finns inte. Jag tror att alla är överens om det. Det går inte att få fram toppidrottsmän utan att man har en bred bas och en bred verksamhet bland barn och ungdomar och bland människor i allmänhet. Det går inte heller att få publik till stora idrottsevenemang utan ett brett idrottsintresse och ett idrottskunnigt folk. Jag vill påstå att det är på precis samma sätt med kulturen. Utan ett eget och aktivt kulturengagemang hos barn och ungdom, och också hos människor i allmänhet, har den professionella kulturen ingen publik och över huvud taget ingen, eller en mycket snäv grupp, att kommunicera med. Det är i barn och ungdomsåren som ett framtida kulturengagemang, ett kulturellt liv och skapande, måste grundas. Om jag vore kulturminister och hade idéer om professionalism och kvalitet i kulturen, skulle jag ständigt sysselsätta mig med funderingar om hur man skulle kunna skapa den nödvändiga basen eller bredden för kulturverksamheten, så att toppen, eliten, professionalismen och kvaliteten kan säkras. Jag skulle fundera på hur jag skulle kunna gynna framtidens kulturarbetare och kulturkonsument. Hur skulle jag kunna ge alla barn och ungdomar möjligheter att på olika sätt bli både aktiva och mottagliga och uppfostrade i kulturutövande och kulturfrågor? Jag tror att jag snart skulle komma fram till, att ett sätt att nå dessa barn och göra insatser för dem är att gå via skolan. Alla barn går i skola. Det finns en sak till som alla barn, i varje fall de alla flesta, har tillgång till, och det är TV. Satsningar på barn och ungdomar borde för att ge god utdelning rimligen göras dels i skolan, dels via TV. Jag tänker här bara ta upp skolans kultursatsningar. Ett oslagbart sätt vore att i framtiden föra in kulturen på ett helt annat sätt i skolan än vad som sker i dag. Vänsterpartiet har föreslagit ett mycket blygsamt anslag på 7 miljoner kronor för att kunna stimulera en kulturverksamhet i skolan som går utöver den ämnesbaserade undervisningen. Men det säger utskottet nej till. Det får kommunerna sköta själva. Jag beklagar detta, fru talman. Tydligare kan det inte sägas. Barn och ungdomar -- framtidens kulturpublik och kulturutövare -- har ingen plats i den borgerliga nationella kulturpolitiken. Vad finns det för täckning att tala om professionalism och kvalitet när man inte bekymrar sig mer om just dem som skall bli framtidens kulturkonsumenter, men också kulturproducenter? Det är genom skolan, och genom att upppmuntra till kulturaktiviteter i skolan, som man skulle kunna nå denna bredd. Kulturarbetare kan på olika sätt komma till skolor. I kommunerna kan man sätta sig ner och diskutera hur man skall kunna starta kulturprojekt. Det finns alla upptänkliga förslag på många områden. Det finns också goda erfarenheter av detta. Dessa 7 miljoner hade kunna vara en början för en i framtiden betydligt bredare satsning på barn och ungdomskultur. Fru talman! Jag skall nu fatta mig ganska kort. Jag skall beröra ett par frågor som Vänsterpartiet har fört fram i motioner. Den första frågan gäller internationellt kulturutbyte. Vi är nog överens om att kulturutbyte med olika länder är viktigt. Det framgår om inte annat av direktiven till den kulturpolitiska utredningen. Vi menar att det är särskilt viktigt att ha ett kulturutbyte och en kulturdialog med Östersjöländerna och Ryssland. Här har kontakterna alltför länge varit dåliga. Det finns i dag inte tillräckligt med medel för att kunna skapa ett väl fungerande kulturellt samarbete. På olika håll finns pengar för tekniskt bistånd och samarbete, men det finns inte några pengar specialdestinerade för kulturutbyte. Vi har i vår motion inte låst oss för hur en kulturfond för Östersjöländerna och Ryssland skulle administreras. Det tror jag inte är det stora problemet. Jag menar att den frågan går att lösa. Man kan lägga uppgiften på Svenska Institutet eller något annat organ. Det viktiga är enligt min mening att vi ger signaler om att vi vill medverka till ett breddat kulturutbyte. Vi har säkerligen en hel del att lära och att lära ut. Jag menar att riksdagen borde anta detta förslag. Det är heller inte några stora summor det rör sig om. Det är mer en markering av ett intresse. Fru talman! Jag står givetvis bakom samtliga Vänsterpartiets motioner inom dessa områden och de meningsyttringar som vi har fogat till utskottets betänkanden, men jag yrkar enbart bifall till meningsyttringarna 1 och 2 till betänkande 17 och till de meningsyttringar som avser mom. 21 och 30

Fru talman! Vi socialdemokrater i utredningen klarar att hantera dessa frågor väl. Vi är dock övertygade om att frågorna kan hanteras bättre av hela utredningen om det blir ett brett politiskt underlag. Vi är alla i utredningen överens om att det här är komplicerade och viktiga frågor. Därför är det en tillgång att ha en ingående beredning. Nu har jag svarat på frågan. Vad som förvånar mig är att Charlotte Branting, med hänvisning till kulturministern, säger att det nu går bra att tillsätta en utredning om internationella frågor. Det går alldeles utmärkt. Det är väl bra att få till stånd en sådan utredning. Men i nästa andetag yrkar Charlotte Branting bifall till reservation 1 i betänkandet, som hon har skrivit under. Där framgår det att: ''Sammanfattningsvis gör utskottet den bedömningen att det inte skulle vara till gagn för det kulturpolitiska utredningsarbetet om det nu tillsattes en särskild utredning om den internationaliserade kulturen.'' Vilket ben står ni på? Vad är det som gäller? Gäller den reservation som Charlotte Branting har yrkat bifall till, eller vore det en tillgång att ha en särskild utredning om internationella frågor? Jag delar Charlotte Brantings uppfattning att även med stora besparingar på kulturen skulle statliga problem ändå uppstå. Då är det märkligt att hon sedan använder sig av ekonomiska argument för att motverka en bred parlamentarisk utredningsverksamhet i dessa fall. Jag är glad för att Charlotte Branting, liksom jag, känner oro för utvecklingen av kulturfrågor i skolan. Därför hoppas jag, trots att Charlotte Branting har röstat mot det i utskottet, att hon ansluter sig till den socialdemokratiska linjen att inrätta en ny anslagspost för kultur i skolan på 6 Charlotte Branting säger att hon är glad för att det är fråga om 35 miljoner kronor i reformpengar. I Jag är glad över att man har prutat på summan. Bland dessa reformpengar avsätts 3 miljoner kronor för att stänga Dramaten under några månader för reparationsarbete. Om Operan och Dramaten stängs hela året måste det bli ännu mera reformpengar. Men det blir inte särskilt mycket mer kultur av det. Jag tycker uppriktigt sagt att departementets sätt att räkna på vad som är reformer är något märkligt, allra helst som det görs omorganisationer på andra institutioner i Stockholm. Staten engagerar sig i Skansen, men släpper engagemanget i Konserthuset. Därmed har reformmedel tillförts. Vidare är jag glad över att Charlotte Branting konstaterar att det tog litet väl lång tid att tillsätta utredningen. Det är riktigt. Vi var snälla mot regeringen. Vi gjorde inte något tillkännagivande av den anmärkningen. Men jag håller med om att i långa stycken är det bra direktiv. Men det beror på att riksdagen i stor utsträckning har talat om för regeringen vilka direktiv som skall gälla.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

Fru talman! Jag vet inte om Charlotte Branting missuppfattade mig. När jag talar om den stora kulturpolitiska utredningen och relationen till de tre andra utredningarna har jag följande enkla utgångspunkt. Jag tror att ett tidigt parlamentariskt inflytande i samtliga tre utredningar är till gagn för slutresultatet. Därmed är den investering som görs i utredningarna faktiskt en vinst när det gäller dels tidsfaktorn, dels det faktiska utfallet. Men får på ett tidigt stadium en förankring av frågorna. Vidare ser jag att det inte är livsavgörande om huruvida en av utredningarna tillsätts eller ej. Den kan tillsättas just eftersom riksdagen vill det. Det är min poäng. Regeringen skall faktiskt lyssna på riksdagen. Om riksdagen uttalar att parlamentariska utredningar skall tillsättas, tycker jag att det är rimligt att de önskemålen skall följas -- om det inte är något som på ett alldeles uppseendeväckande sätt gör att det skall ske på annat sätt än vad riksdagen säger. Men för mig är detta en självklarhet. Det är en god demokratisk tradition, och det är en rimlig konstitutionell praxis. Jag skall inte pressa Charlotte Branting mer i frågan om skolan och satsning på barn och ungdom. Jag tycker att det är roligt att Charlotte Branting markerar att dessa frågor är viktiga. Vi plussar på för att vi tycker att dessa frågor är viktiga. Men det måste finnas ett innehåll. Vi får väl hoppas att regeringen -- om nu denna regering sitter kvar nästa år, eller en ny regering -- är med på att satsa mer pengar. Annars kan riksdagen ta initiativ till att det blir mer pengar.

Fru talman! I denna röra av utredningar kan det vara bra att hålla isär idéerna litet grand. Charlotte Branting säger att det är fel att så fort en utredning är färdig skall den prövas av en annan övergripande utredning. Det ligger naturligtvis någonting i det. Jag begriper dock inte varför det skulle vara en avgörande skillnad om den första utredningen är parlamentarisk eller icke-parlamenatrisk. Det verkar som om Charlotte Branting utgår från att parlamentariker med nödvändighet försenar och fördröjer utredningen och gör resultatet mindre beaktansvärt. Jag tror inte att det är så. Jag har tidigare sagt att jag kan se problem med att man har olika delutredningar. Nu har det dock blivit så, att den stora övergripande utredningen inte har en rimlig chans att på ett år kunna genomföra ett ordentligt arbete på alla delområden. Låt oss då bryta ut vissa begränsade områden och göra dem till föremål för särskilda utredningar, och låt oss sedan försöka göra en vettig sammanbakning av allt. Om det går att bryta ut det område som gäller den internationaliserade kulturen, vilket vi tycks vara överens om, kan jag inte begripa varför det inte skulle gå lika bra att bryta ut musei och teaterutredningen om den är parlamentariskt sammansatt. Man skall ju dessutom sedan infoga resultaten härifrån i resultaten från den övergripande utredningen. Det antyds att en dansutredning inte får rum. Jag är rädd och orolig för att dansen kommer att utgöra ett styvmoderligt behandlat område även i framtiden. Att göra dansen till föremål för en utredning hade varit ett utmärkt tillfälle att få den ordentligt genomlyst. Vi kan ju inte i ena ögonblicket säga att vi inte klarar av uppgiften om vi inte lyfter ut ett område ur den stora kulturpolitiska utredningen -- den internationaliserade kulturen -- och i andra ögonblicket säga att vi kan syssla litet med dans också. Det skulle stå vem som helst fritt att kräva att få det området behandlat. Jag tycker att det är orimligt. Jag vidhåller att det hade varit lika bra att utreda allting på en gång -- må så vara att vi får tre, fyra eller möjligen fem utredningar.

Fru talman! Det är möjligt att jag sade att dansen är styvmoderligt behandlad. Jag undrar det, men om jag gjorde det så tar jag tillbaka det. Jag menar absolut inte att dansen är illa behandlad i årets budgetproposition -- tvärtom. Men anledningen till att man vill ha utredningar är ju inte att en företeelse har blivit illa behandlad i någon budgetproposition. Det är inte alls detta det handlar om. Det gäller dansen som kulturform i hela landet. Jag är glad för allt det stöd dansen har fått i årets budgetproposition. Dansens företrädare är också glada för detta. En utredning skulle handla om helt andra saker, nämligen hur vi i fortsättningen kan stärka denna kulturform över huvud taget. Det finns faktiskt inte mer än fyra dansscener i landet. Jämför det med antalet teaterscener! Det är fullständigt orimliga proportioner. Jag vill inte påstå att det enda som dansen har glädje av är att man i ett rapp skapar fler dansscener. En utredning om dans skulle naturligtvis syssla med betydligt vidare och för framtiden viktigare frågor än enskilda bidrag till Dansens hus. Jag tror inte att Charlotte Branting och jag i grunden har så skilda synsätt. Om Charlotte Branting uppfattar förslaget om en dansutredning som en kritik mot den sittande regeringens intresse för dans har hon grovt missuppfattat det. Det är inte det som ligger bakom förslaget. Man skulle snarare kunna säga att det intresse för dansen som regeringen har visat skulle vara ett argument för en utredning och inte tvärtom.

Fru talman! Jag känner mig som en sparv i denna tranedans mellan den snälle Åke Gustavsson, som enligt Charlotte Branting har lurat mig, och Elisabeth Persson. Jag delar i mycket deras synpunkter, men jag vill säga några ord eftersom jag har blivit utmanad. Frågan om utredningen om internationaliseringen av kulturen tror jag att vi kan lägga åt sidan, för på det området har nu Charlotte Branting börjat dansa bl.a. med mig. Jag lämnar det ämnet åt sidan, och kommer då till de två separata utredningar om teater och museum som vi i Ny demokrati har förespråkat. Åke Gustavsson och jag har nått samstämmighet med helt olika utgångspunkter. Jag har, som jag har sagt tidigare, velat stödja dessa utredningar. Det skulle ge oss möjlighet att från början påverka händelseförloppet. Om man är representant för ett litet parti och kommer med i slutändan, kommer man inte att ha mycket att säga till om. Vi vill vara med från början och sätta ned foten. Vi vill att utredningarna skall bedrivas litet mer företagsmässigt. Jag lider fruktansvärt när jag ser att utredningar tar åratal. Om vi får förmånen att vara med i en mindre utredning om museum och teater -- vi hoppas att få komma med i en av dem om det beslutas att man skall tillsätta sådana -- kommer vi att se till att det blir snabba utredningar. Jag kan inte förstå hur man kan acceptera att en utredning som man tillsätter nu skall vara färdig i mars 1994. Det kan inte fungera på det sättet om man skall nå effektiva resultat. Jag skulle vilja se att utredningen är färdig t.ex. till sommaren. Jag har en gång upplevt en parlamentarisk utredning under en folkpartistisk ordförande skötas på ett föredömligt sätt. Jag tror att den var färdig på fyra, fem veckor. Smärre parlamentariska utredningar skulle kunna vara färdiga på en eller annan månad. Det är den målsättningen man skall ha. Jag instämmer i påståendet att utredningar som spänner över åratal har förfelat sin verkan. Kostnaden betyder mycket litet i sammanhanget. Jag har själv varit med och vet att det nästan inte finns några sammanträdesarvoden. Man kan glömma kostnadsaspekten. Det viktiga är att man under en kvalificerad ordförande når snabba och bra resultat. Tråkigt nog blir det ingen folkpartistisk ordförande i denna utredning. Eftersom det har varit en förmiddag i dansens tecken vill jag avslutningsvis säga att vi i Ny demokrati velat satsa på barn och ungdom. Vi har tagit en del initiativ. Vi föreslår i en motion att man skall ge två miljoner kronor till barn och ungdomsverksamhet. Jag tror t.ex. att man kan lära dem att dansa.

Fru talman! Beloppet som det gällde till UNESCO var 130 000 kronor, inte 50 000, men det är en detalj. Jag tror att det betyder mycket för kostnaderna hur man driver utredningarna. Skall de pågå ett år och ännu längre, då kostar de pengar. Men kör man korta och effektiva utredningar, kommer de inte att kosta så mycket pengar, och dessutom blir resultatet mycket bättre.

Fru talman! Elisabeth Fleetwood har läst de socialdemokratiska reservationerna och visserligen inte gjort en slutsummering men förfasar sig över 1,5 miljoner till det ena området och 1,5 miljoner till det andra. Låt mig då peka på de 7 miljoner som Vänsterpartiet har föreslagit till kulturen i skolan. Elisabeth Fleetwood påstår att det finns pengar till detta. Om jag åker hem till skolkontoret i min hemkommun Motala för att diskutera projektpengar till kultur i skolan och man säger att det inte finns några, kan jag alltså hänvisa till Elisabeth Fleetwood. Faktum är att det inte finns tillräckligt med pengar. 7 miljoner kronor är ungefär 80 öre per individ i det här samhället och år. Jag är i och för sig beredd att hålla med om att budgetunderskottet är katastrofalt och att alla måste ta sitt ansvar, men jag tycker att det närmast är skrattretande att Elisabeth Fleetwood hakar upp sig på 6 eller 7 miljoner till projektpengar för kultur i skolan. För en trebarnsfamilj skulle det innebära 80 öre gånger fem, dvs. 4 kronor om året, om skolan fick de här projektpengarna. Jag tror faktiskt inte att det är med sådana bidrag som landets ekonomi står eller faller. Jag vet inte hur många fallskärmsavtal det finns som, om de avskaffades, skulle ge betydligt mer pengar till att rädda ekonomin. Det gäller alltså 80 öre per individ och år för att ge stöd till barn som inte har haft lyckan att bli födda i familjer som kan ge dem den kulturstimulans och den kunskap som behövs för att kunna använda kulturella uttrycksmedel framöver. 80 öre per individ och år för att kanske kunna låta några barn som aldrig har satt sin fot på teatern eller som aldrig skulle kunna drömma om att få spela teater själva en möjlighet att tillsammans med sina kamrater göra det! Jag sade förut att jag inte vet om jag skall skratta eller gråta. Jag tycker att det är ynkligt att vilja spara på en sådan här sak. Det speglar en okunskap om många barns situation i samhället som förskräcker mig.

Herr talman! Jag skall inte blanda mig i Elisabeth Fleetwoods känsloliv alltför mycket, men hon talade om att hon blir förfärad och känner sig som en aktionsutropare när hon räknar upp de socialdemokratiska reservationerna. Det är litet värre om man talar om utvecklingen av budgetunderskottet. Där talade man först om 75 miljarder, sedan 100 miljarder, och nu är prognosen 225 miljarder. Man kan känna sig mer som en aktionsutropare om man följer hur arbetslöshetssiffrorna håller på att utvecklas under den nuvarande regeringen. Det är möjligt att Elisabeth Fleetwood blir förfärad när ett enhälligt kulturutskott säger att vi nu skall plussa på med 50 miljoner kronor till kulturmiljövården. Jämfört med detta -- i och för sig låga belopp -- diskuterar vi ganska små summor. Elisabeth Fleetwood säger att kulturen i skolan är tillgodosedd. Det är inte korrekt. Vi vill ha denna satsning på 6 miljoner i skolan. Kommunerna har nu nämligen i stor utsträckning inte råd att göra den här satsningen på kultur i skolan. Det innebär i sin tur -- Elisabeth Fleetwood -- att många fria grupper, konstnärer m.fl. blir arbetslösa. Med instämmande i vad Charlotte Branting sade här tidigare vill jag säga att det inte är så mycket värt att peta och skära i de små beloppen till kulturen. Även om man skär ordentligt påverkar det inte det stora statliga budgetunderskottet. Jag tycker att Charlotte Branting har rätt på den punkten. Slutligen gladde det mig att Elisabeth Fleetwood sade att kulturell påverkan egentligen börjar redan när barn föds. Under allmänna motionstiden nästa år kanske vi kan förena oss för att få till stånd en satsning via ''En bok för alla'' under projektet ''Min första bok'', som har ett sådant syfte. Det kostar nog en del pengar. Men jag kanske kan hoppas att Elisabeth Fleetwood kan bortse från kamrerssjälen i detta sammanhang och lyfta blicken något högre till kulturens högre vyer.

Herr talman! Det är självfallet ingen katastrof. Jag tror inte heller att jag har tagit det ordet i min mun. Det är fråga om vad som är bra och vad som är mindre bra. Här har vi alltså gjort olika bedömningar. Jag har mycket stor respekt för restriktivitet i budgetsammanhang. Det är nödvändigt. Jag skall inte såsom Elisabeth Fleetwood föregripa fredagens debatt och gå in på de stora ekonomiska frågorna. Jag bara konstaterar att den socialdemokratiska motionen i anslutning till regeringens budgetproposition är ekonomiskt starkare. Vi har således inget att skämmas för när vi på det här området arbetar för mera pengar. Elisabeth Fleetwood sade att dessa 50 miljoner kronor till kulturmiljövård ingick i en överenskommelse. Det är helt riktigt. Överenskommelsen kom till efter det att vi framförde ett krav på 100 miljoner. För att få till stånd denna överenskommelse tvingades vi pruta hälften. I min naivitet hade jag möjligen hoppats att Elisabeth Fleetwood skulle kunna tänka sig att vara med på litet flera överenskommelser. Smärtgränsen tycks tydligen gå vid dessa belopp för satsningar på kultur i skolan. Det är bara att beklaga.